Herr talman! Helge Hagberg har frågat mig när regeringen ämnar fatta beslut angående försöksverksamhet med betygsfri intagning till gymnasieskolan i Örebro län. Gymnasieutredningen har den 15 mars 1978 hemställt att regeringen måtte besluta om viss försöksverksamhet i Örebro län. Jag avser att ge skolöverstyrelsen i uppdrag att i samarbete med gymnasieutredningen analysera och planera en försöksverksamhet i Örebro län med intensifierad SYO verksamhet i årskurs 7 i avsikt att ge eleverna ett bättre underlag för valet av utbildningsväg i gymnasieskolan. I årskurserna 8 och 9 skall SYO-insatserna ytterligare intensifieras. Syftet med försöket är att skapa en bättre relation mellan det faktiska antalet utbildningsplatser på olika studievägar i gymnasieskolan och elevernas val. Betyg som instrument vid intagning till gymnasieskolan skulle enligt gymnasieutredningens framställning då kunna undvaras. Så snart resultatet av detta förberedelsearbete redovisats till utbildningsdepartementet avser jag att föreslå regeringen att fatta beslut om försöksverksamheten.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Britt Mogård för svaret. Jag går inte in på någon historieskrivning eller på bakgrunden till denna fråga. Jag går inte heller in på önskvärdheten av att påbörja det försök som man har lämnat in en ansökan om att få göra. Jag vill bara konstatera att svaret egentligen innehåller detta, att SÖ får i uppdrag att nu utreda organisationen för den utökade SYO-verksamheten. Jag vill emellertid påstå att SÖ egentligen redan har fått detta bemyndigande. I ett brev till regeringen, då SÖ anhöll om att få medge detta försök i Örebro, säger nämligen SÖ följande: ”SÖ har bemyndigande att medge försöksverksamhet med intensifierad SYO inklusive utökad praktisk yrkesorientering.

Herr talman! Gymnasieutredningen har skrivit till regeringen och sagt sig tillstyrka SÖ:s förslag att man skulle få tillfälle att gemensamt utreda denna fråga. Det stod också i regeringens beslut. Nu tycker jag faktiskt att det är på tiden att vi börjar diskutera vad det egentligen gäller. Framställningen från Örebro har från början, enligt min mening vilseledande, rubricerats som Försöksverksamhet med betygsfri intagning till gymnasieskolan. Jag sade redan i en tidigare debatt att betygsfri intagning var bara en del i det hela och inte ens en del som fanns med bland de punkter som framställningen från Örebro län utmynnade i. Jag tycker att Helge Hagberg innan han ställer en sådan här fråga borde ha underrättat sig om vad gymnasieutredningens nu aktuella framställning går ut på. Jag kan tala om att rubriken på den framställningen är Försöksverksamhet med intagning i gymnasieskolan som grundar sig på elevernas fria val, m.m. Vidare anser gymnasieutredningen i sin framställning ”att en försöksverksamhet med inriktning på betygsfri intagning till gymnasieskolan i Örebro län 1981 bör startas. Man bör vänta med att ta ställning till vilket urvalssystem som eventuellt behöver tillämpas. När försöksverksamhet med utbyggd studieoch yrkesorientering och mer flexibel organisation för gymnasial utbildning har pågått en tid, bör det finnas större möjligheter att bedöma behovet av urvalsregler.

Herr talman! Vad som är viktigt är ju om statsrådet Mogård är intresserad av att vi får en försöksverksamhet med betygsfri intagning. Lokalt finns den ambitionen — i varenda skolstyrelse i Örebro län, i alla gymnasieskolorna, i intagningsnämnderna och i länsskolnämnden. SÖ har också ställt sig positiv. Som SÖ sade är ju detta med studieoch yrkesorientering någonting som vi redan har möjligheter att se vissa resultat av. Det viktiga nu är att försöket med betygsfri intagning kommer i gång i Örebro län. Det skulle också vara bra för det kommande försöket med betygsfri intagning i hela landet.
Herr talman! För det första har skolöverstyrelsen icke tillstyrkt Örebro läns framställning. För det andra angavs det i kommentarer till regeringens avslagsbeslut med anledning av Örebro läns framställning att regeringen ställde sig positiv till en sådan här försöksverksamhet, om gymnasieutredningen ansåg att det låg i dess intresse. Vi behandlar nu en framställning från gymnasieutredningen, och jag har läst upp vad utredningen har sagt. Där är verkligen inte frågan om betygsfri intagning det väsentliga, utan där är det väsentliga de förstärkta SYO insatserna. Sedan vill jag också säga att gymnsieutredningen räknar med att det här projektet skall börja under budgetåret 1978/79 och att jag kommer att göra allt vad jag kan för att detta projekt skall komma till stånd.
Herr talman! I mitt första inlägg hårdrog jag vad statsrådet sagt i sitt svar när jag undrade om det skulle uppfattas så att Britt Mogård kommer att bifalla ansökan om att få påbörja betygsfri intagning i Örebro län. Det är detta jag tycker är viktigt. Yrkesorientering osv. är också något mycket viktigt, men SÖ säger ju att den verksamheten pågår i vissa kommuner. Det finns alltså en ambition att börja bygga ut denna verksamhet. Betygsfri intagning är ändock en mycket viktig princip, och därför tycker jag att man borde få svar på när den kan börja.
Herr talman! Projektet som har skissats i Örebro län innehåller många punkter. Jag har icke fattat att man där har prioriterat betygsfri intagning. Då tycker jag faktiskt att man borde ha satt upp den punkten bland de sju åtta attsatserna som den framställningen handlar om. Nu talar jag alltså om att regeringen har sagt nej till detta. Regeringen kommer att ställa sig positiv om gymnasieutredningen finner att denna försöksverksamhet är intressant. Gymnasieutredningen har kommit med en framställning där man lägger vikten vid just dessa förstärka SYO-insatser och säger att man senare får ta ställning till frågan om betygsfri intagning. Om man studerar den här frågan och ser till vad syftet med projektet är tycker jag det är svårt att förstå hur någon kan haka upp sig på en punkt och säga att den är den viktigaste och att jag alltså skall låta bli att ta hänsyn till vad en enhällig gymnasieutredning föreslår. Det är en ganska orimlig ståndpunkt.
Herr talman! Statsrådet Britt Mogård har nog missuppfattat den framställning som gjordes en gång från intagningsnämnderna och länsskolnämnden i Örebro län. Den första att-satsen handlade om att man skulle få starta verksamhet med betygsfri intagning.
På skolområdet pågår sedan lång tid förhandlingar bl.a. om lärarnas arbetstid. Dessutom förhandlar man om ett arbetsskyldighetsavtal för lärarna och ett medbestämmandeavtal på skolsektorn. Alla dessa förhandlingar har betydelse för genomförandet av SIA-reformen. 1.
I gymnasiesutredningens framställning finns ju ingenting negativt mot de att-satser som formulerats i framställningen från Örebro län. Jag hoppas därför att Britt Mogård verkligen uppfattar att här finns både ambitionen och den politiska viljeinriktningen att påbörja detta försök snarast.
I vilket läge befinner sig förhandlingarna om arbetstidsavtal, arbetsskyldighetsavtal resp. medbestämmandeavtal på skolområdet? 2. Vilken bedömning gör regeringen av effekterna på SIA-reformen, om avtal inte kan slutas i dessa frågor i god tid före nästa läsårs början?

Herr talman! Lennart Bladh har frågat mig dels om i vilket skede förhandlingarna om arbetstids-, arbetsskyldighetsoch medbestämmandeavtal på skolområdet befinner sig, dels om vilka effekter som kan väntas för SIA-reformen om avtal inte kan slutas i god tid före nästa läsårs början. Samtliga de av Lennart Bladh nämnda förhandlingarna handhas av statens avtalsverk på regeringens uppdrag. Någon mer ingående redogörelse för förhandlingsarbetets gång kan jag därför inte redovisa. Enligt vad jag emellertid inhämtat är arbetstidsförhandlingarna inne i ett mycket aktivt skede. Parallellt härmed pågår en genomgång av arbetsskyldighetsfrågorna i en partssammansatt grupp. I avvaktan på att förhandlingarna om ett medbestämmandeavtal på den kommunala sektorn skall komma i gång pågår mellan statens avtalsverk och huvudorganisationerna förhandlingar i syfte att anpassa det statliga medbestämmandeavtalet till den del av skolväsendet som den statliga skoladministrationen utgör. Från regeringens sida bedömer vi det som angeläget att snarast få till stånd ett arbetstidsavtal på skolområdet. Skulle ett arbetstidsavtal dröja, innebär det vissa svårigheter att praktiskt omsätta SIA, men ett arbetstidsavtal är ingalunda ett huvudvillkor för reformen. Såvitt nu kan bedömas bör dock en sådan försening inte behöva uppkomma.

Herr talman! Jag ber att få tacka skolministern för svaret. Anledning till att jag ställde min fråga var i första hand att arbetstidsförhandlingarna, som alla känner till, dragit ut på tiden utan att några konkreta resultat synts till. Jag beklagar att så blivit fallet och hade inte heller väntat mig att statsrådet här i dag skulle redovisa något annat läge i förhandlingarna. Jag finner dock i svaret en liten ljusning i läget, eftersom Britt Mogård klart ger uttryck för att förhandlingarna handhas av statens avtalsverk på regeringens uppdrag. Det var välgörande att höra att regeringen tar sitt ansvar för de långt utdragna förhandlingarna. Det gjorde emellertid inte Britt Mogård när hon uttalade sig vid LR:s kongress i början av månaden: ”Men som ni vet har jag — och regeringen — inga möjligheter att påverka förhandlingarna. De åligger för statens del avtalsverket.” Nu har alltså Britt Mogård ändrat uppfattning och säger att avtalsverket sköter förhandlingarna på regeringens uppdrag. Alltid ett framsteg när det för skolområdet ansvariga statsrådet för sig själv har klargjort vilken organisation som gäller! Nu kanske vi kan få resultat också! Den 2 december 1977 upplyste budgetminister Mundebo som svar på en fråga av Åke Gillström att ett nytt bud hade överlämnats till personalorganisationerna. Detta uttalades naturligtvis för att ge intryck av regeringens handlingskraft på området. Men det visade sig att budet inte var det minsta förankrat hos lärarna. Detta var för snart ett halvt år sedan. Nu säger Britt Mogård att förhandlingarna är inne i ett mycket aktivt skede. Ja, det låter ungefär lika bra som när budgetministern lämnade sin upplysning. Skall vi vänta ännu ett halvår på att regeringen och dess förhandlande organ tar ytterligare ett steg framåt? Jag hoppas att de andra förhandlingarna inte kommer att få samma förlopp vad gäller arbetstiderna.

Den införs den 1 juli i år!” Men Britt Mogård fortsatte och sade att ”ett arbetstidsavtal ingalunda är ett huvudvillkor för reformen”. Här tror jag att Britt Mogård helt undervärderar sakläget. Tror verkligen skolministern att lärare och skolledare kommer att påbörja en reform, för vilken man upplever att nödvändiga avtal inte har slutits? I själva verket torde det vara så, att ett arbetstidsavtal är en förutsättning för att få i gång den skolutveckling som ligger i reformen. Jag tror att flertalet lärare och all annan personal i skolorna delar min uppfattning på denna punkt. Britt Mogårds här redovisade uppfattning visar att hon egentligen inte förstår kravet på ett arbetstidsavtal, ty i så fall hade svaret här i dag varit annorlunda. Men eftersom skolministern tror att SIA-reformen kan påbörjas utan ett arbetstidsavtal, undrar jag vad som ligger bakom detta uttalande. Jag tror det skulle vara av stort värde om vi fick en redovisning av det här, och jag ber att få fråga Britt Mogård: Hur är det egentligen? Vilka konkreta inslag av SIA reformen kan påbörjas utan att arbetstidsavtal har slutits?
Herr talman! SIA-reformen införs den 1 juli 1978. Det har riksdagen beslutat. Jag har inte ändrat uppfattning om ansvarsfördelningen beträffande arbetstidsavtalet, men möjligen uttrycker jag mig inte alltid på samma sätt. Jag tycker med förlov sagt att anledningen till Lennart Bladhs fråga, mot bakgrund av det inlägg som han nu gjort, är skäligen svag.
Herr talman! De besked som jag nu fick var heller inte något svar. Låt mig här påpeka att regeringen kan genomföra i stort sett vilka administrativa reformer som helst utan att det påverkar den verksamhet som administreras. Det är klart att staten och kommunerna kan reglera sina mellanhavanden genom ett nytt statsbidragssystem, men det betyder inte att skolarbetet ändras på något sätt. Statsbidragssystemet, Britt Mogård, leder inte till någon reform på skolans område. Låt mig i detta sammanhang åter få erinra om vad Britt Mogård sade här i kammaren den 27 oktober rörande SIA-reformens fortsatta öden och äventyr. Hon sade: ”Vad det handlar om är en långt mer djupgående förändring av skolans hela verksamhet; det handlar om en förändring av vardagen i den enskilda skolan, av samspelet mellan skolans ledning, skolans personal och eleverna, samspelet med hemmen och med det omgivande samhället.” Jag håller med skolministern om att mycket finns med i denna process. Men kärnan i SIA-reformen är likväl att de som har hand om arbetet i skolan får ett avtal. De avtalsslutande parterna har insett detta — alltså även regeringens förhandlande organ — och skrev i 1977 års avtal in följande: ”Parterna ska sträva efter att föra arbetstidsförhandlingar för arbetstagare inom TFU området i sådan takt att förestående reformer på skolans område kan genomföras.” Det är beklagligt att inte samma uppfattning förekommer i svaret från Britt Mogård till mig här i dag. Om några månader börjar skolan och SIA-reformen skall sättas i gång. Tror Britt Mogård, som är ansvarig på skolans område, att det kan genomföras någon SIA-reform utan att ett avtal har slutits? Är det en möjlig utveckling?
Herr talman! Om Lennart Bladh i likhet med mig reste runt till olika skolor i landet skulle han upptäcka att det har skett stora förändringar i arbetssättet och i arbetsmiljön i skolan redan nu, innan det nya statsbidraget har trätt i kraft. Jag vidhåller att arbetstidsavtalet icke är ett huvudvillkor för SIA reformen. Det var det inte i SIA-utredningen, det var det inte i SIA propositionen och det är det inte heller nu. Men det är oerhört viktigt att vi snarast möjligt får till stånd ett arbetstidsavtal ändå.
Herr talman! Vi är överens om en punkt, och det är att ett avtal skall komma till stånd, men vi är inte överens om när. Det är så här enkelt: Skolterminen är slut om tre veckor, sedan går man till ferier. En del skolledare är kvar för att planera för nästa läsår. Även om vi hade slutit ett avtal i dag skulle man likväl inte hinna med att göra de förändringar som innebär att SIA-reformen kan genomföras. När Britt Mogård säger att en försening inte kan uppkomma så är det helt felaktigt. Det vore skönt att få svar från skolministern: På vilket område kan man genomföra SIA-reformen med ett icke slutet avtal? Tror Britt Mogård att detta är möjligt?

Herr talman! Britt Mogård sade till mig: Om Lennart Bladh åkte runt och besökte skolorna och talade med lärarna skulle han finna en annan anda. Britt Mogård! Jag har mycket god kontakt med lärare och skolledare i detta land. Jag skall när sommaren är slut, när hösten har börjat och vi ses i denna sal igen be att få ställa en ny fråga till statsrådet. Den frågan kan ha två lydelser. Dels kan den formuleras: Hur upplever skolministern arbetstidsavtalet som har slutits? Dels kan frågan bli: När kommer ett avtal att slutas? Jag hoppas, Britt Mogård, att alternativ ett blir min fråga.

Herr talman! Stina Andersson har —- mot bakgrund av att statens vattenfallsverk sökt koncession för en ledning för 800 kV Odensala-Grantorp — frågat mig om jag anser att frågan om en 800 kilovolts ledning fortfarande har aktualitet vad gäller den fortsatta handläggningen av frågan. Frågan om byggande av ledningar för 800 kV spänning har aktualiserats av statens vattenfallsverk med anledning av att det enligt verket föreligger ett behov att förstärka elförsörjningen till Stockholm. För att möta detta behov har vattenfallsverket hos statens industriverk ansökt om tillstånd att få utföra bl.a. en ledning för 800 kV från Forsmark till Grantorp förbi Odensala. Enligt vad jag fått veta från industriverket är ärendet f. n. föremål för remissbehandling. Sedan ärendet beretts färdigt har industriverket för avsikt att överlämna det till industridepartementet för beslut i regeringen. Ansökningarna prövas således i föreskriven formell ordning. Jag vill erinra om att enligt ellagens bestämmelser får koncession ej meddelas med mindre anläggningen är behövlig och förenlig med en planmässig elektrifiering. Det får ankomma på regeringen att vid prövningen av ärendet bl.a. göra denna bedömning.

Herr talman! Jag ber att få tacka energiministern för svaret på min fråga. Jag gör inte detta bara därför att man skall så göra, utan jag vill tacka för det innehåll som svaret hade. Denna 800 kV-ledning som skall gå från Forsmark till Hall utanför Södertälje kan man verkligen ställa sig frågande och undrande inför på många sätt. Vad jag pekade på i mitt svar är att den är onödig. Jag vidhåller den uppfattningen, vilken statens vattenfallsverk inte synes dela av svaret att döma. Sverige har mig veterligen inte tidigare haft någon ledning med sådana dimensioner som det här är fråga om. För att mata kraft i denna ledning skulle det enligt uppgift behövas fyra reaktorer. Så många reaktorer har vi inte i dag och kommer väl inte heller att få i Forsmark. Man frågar sig: Skall Stockholms län och kommun behöva så mycket elkraft i framtiden och varför? Vilken koncentration skall vi i så fall få till Stockholmsområdet på övriga landets bekostnad? Vore det, herr energiminister, inte vettigare att försöka planera Stockholm och Stockholmsområdet efter dess förutsättningar, baserat på en folkmängd med en för framtiden oförändrad andel av rikets befolkning? Jag och flera med mig hade hoppats att de koncentrationsplaner som bredde ut sig på 1960-talet och i början av 1970-talet skulle ha gett vika för en vettig planering av vår region. Beträffande Vattenfalls begäran om koncession på sträckningen Odensala-Grantorp vill jag ställa ytterligare ett par frågor till energiminister Johansson: Vilka förutsättningar är nödvändiga för ett sådant beslut? Vilka markförhållanden kommer att tas i anspråk? Centerpartiet i Stockholms län har sagt nej till en 800 kV-ledning. Naturligtvis beror detta på att vi säger nej till kärnkraften, men skulle en sådan ledning som Vattenfall nu begär koncession för beträffande sträckan Odensala-Grantorp komma till stånd, så skulle detta medföra problem i naturvårdshänseende liksom när det gäller landskapsbilden. Ledningen skulle komma att gå genom jaktmarker för de utrotningshotade fågelarterna kungsörn, havsörn och pilgrimsfalk. Vidare skulle naturoch kulturlandskapet med gårdar och kyrkor kring Garnsviken störas. Ledningen skulle också kunna fungera som mordredskap för fåglarna. Hjälstaviken och Garnsviken berörs av den sträckning som Vattenfalls koncession omfattar, och Hjälstaviken finns upptagen på den lista som upprättats av Convention on Wetland, en konvention som kommit till för att ge skydd åt sankmarker av internationell betydelse. Hjälstaviken är också fridlyst som naturminne. De faktorer jag här berört är oerhört viktiga och angelägna och bör ur miljösynpunkt komma med i bilden när det gäller denna fråga. Slutligen, herr talman, skulle jag vilja ställa ytterligare en fråga till energiministern: Varför är det så bråttom med detta ärende?

Herr talman! Jag fick ytterligare ett par frågor, och jag skall försöka besvara dem kortfattat. Ställningstagandet i sak kan jag naturligtvis inte föregripa — det utgår jag ifrån att Stina Andersson accepterar — men det finns vissa principer som kan vara värda en kommentar i ett sådant omfattande ärende som detta. Det är riktigt som påpekades av frågeställaren att 800 kV-ledningen aktualiserar tekniska problem, som i varje fall inte i samma omfattning uppkommer i samband med ledningar med lägre spänning. Exempelvis frågan om tryggheten i arbetsmiljön för dem som skall montera den här ledningen är i hög grad omdiskuterad och har särskilt uppmärksammats liksom de telestörningar som finns med i det här sammanhanget. Enligt ellagen skall, som jag sade i mitt svar, en ledning av det här slaget vara behövlig och förenlig med en planmässig elektrifiering. När den aktuella ledningen föreslogs, baserades den helt naturligt på andra elprognoser än de som kan bli aktuella i dag med tanke på den utveckling som skett. Förutsättningarna har därvidlag förändrats, därom råder inget som helst tvivel. Jag har i dag inte tillgång till vad Stina Andersson efterlyste, nämligen beslutsunderlaget i botten på ansökan när det gäller befolkningsoch näringslivsutveckling i Storstockholmsområdet. Det är emellertid självklart att man när det gäller den här ledningen i övrigt skall rätta sig efter de planer som finns. Detta är inte något samhällsplaneringsinstrument som skall styra något annat, utan det skall rätta sig efter vad som beslutats i annan ordning. En viktig princip som i och för sig inte har berörts i frågan är att regeringen i avvaktan på koncessionsfrågans avgörande inte har föreslagit budgetmedel för denna ledningssträckning. Regeringen har helt enkelt inte ansett det försvarligt att föregripa ett koncessionsärende genom att binda kapital i olika typer av materiel. Jag utgår också ifrån att inte heller det ansvariga affärsverket gör det, i detta fall lika litet som när det gäller andra aktuella tunga koncessionsärenden och högspänningsledningar. Beträffande frågan om huruvida det är särskilt brådskande med det här ärendet vill jag säga att saken f. n. behandlas i industriverket. Enligt uppgift därifrån räknar man med att hinna bli klar med ärendets slutbehandling under det här året.
Herr talman! Jag ber att få tacka energiminister Johansson för det verkligt kompletterande och upplysande svar som jag fick. Det framgick ju klart att elutvecklingen har förändrats sedan de första tankarna började ta form beträffande den här 800 kV-ledningen. Vad jag oroar mig för är den koncentrationspolitik som trots allt kommer in i bilden när det gäller en så stor ledning inom Stockholms län. Jag tror att energiministern hyser samma farhågor som jag om den koncentration som den här ledningen kan bidra till. En av orsakerna till att jag frågade om brådskan var att just det här problemet kom upp till behandling inom AB-landstingets regionplaneoch näringslivsnämnd. Då avslogs centerpartiets begäran om i första hand en bordläggning. De åberopade då för kort handläggningstid. Men man upplystes om att ärendet var brådskande, och det var därför jag ställde den här frågan till energiministern. Som sagt, jag ber att få tacka för det kompletterande svaret.
Herr talman! Jag upprepar att jag inte har sett den här ledningen som något styrinstrument för samhällsutvecklingen utan som något som måste underordnas samhällsplaneringen i övrigt. Men det är viktigt att konstatera vilka bindningar som sådana här ledningar innebär på grund av deras stora kapacitet. Dessutom rör det sig ju också om stora naturingrepp, som jag inte hann kommentera i mitt förra inlägg. Jag skall inte göra det nu heller. Men för att man skall vara medveten om storleksordningen kan jag nämna att det i detta fall är fråga om ett krav på en byggnadsfri zon på 2 x 35,5 m, vilket naturligtvis inte gör det hela lätt i ett redan tätbefolkat område. Dessutom krävs det i den byggnadsfria zonen av säkerhetsskäl en skogsgata på 2 x 23 m. Detta är ett stort ingrepp, som innebär att man måste se frågan ur en rad olika aspekter, innan man tar ställning. Inte minst måste man ta hänsyn till naturresurserna och naturingreppen.
Herr talman! Jag är väl medveten om att denna fråga är underordnad samhällsplaneringen i övrigt, men den är också en del av denna. Det är vidare mycket angeläget att studera de miljöaspekter som jag tidigare var inne på, för den händelse att den aktuella ledningen skulle komma till stånd. Det är ju stora markområden som då skulle komma att tas i anspråk, och jag vill framhålla att det är fråga om ett stort ingrepp i naturen.

Herr talman! Grethe Lundblad har frågat jordbruksministern om vilka åtgärder han tänker vidta med anledning av en rapport från statens prisoch kartellnämnd om prisbildning och konkurrensförhållanden på returpappersmarknaden. , Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. I syfte att främja en från allmän synpunkt önskvärd konkurrens inom näringslivet gäller enligt lag förbud mot vissa arter av konkurrensbegränsningar. Det åligger vidare näringsfrihetsombudsmannen att ta upp till behandling även andra former av konkurrensbegränsningar som kan bedömas ha skadlig verkan. Uppgiftsskyldigheten rörande prisoch konkurrensförhållanden är också en del av den konkurrensrättsliga lagstiftningen. Det åligger SPK att föra ett s.k. kartellregister. Handeln med returpapper regleras genom ett flertal överenskommelser mellan grupper av förbrukare av returpapper. Prisoch konkurrensmyndigheterna har genom olika åtgärder under de senaste åren uppmärksammat dessa förhållanden inom handeln med pappersavfall. SPK:s nyligen färdigställda undersökning av returpappersmarknadens struktur, effektivitet och konkurrensförhållanden är således ett led i myndigheternas fortlöpande bevakning av denna marknad. Denna utredning omfattar inte bara tidningspapper utan hela marknaden för återvinning av pappersavfall. I SPK:s kartellregister finns f. n. fyra avtal som rör returpappersmarknaden registrerade. NO hemställde våren 1977 att SPK inom ramen för den då pågående större branschutredningen skulle klarlägga om de likartade anbud som förekom vid en kommunal upphandling av tidningsinsamlingar var resultatet av överenskommelser mellan pappersbruken och de pappersinsamlande företagen. Enligt vad jag har erfarit överväger också f.n. NO att ta upp förhandlingar med bl.a. pappersbruken med anledning av SPK:s rapport. Jag anser det i princip väsentligt från effektivitetssynpunkt att det finns en stark konkurrens inom vårt näringsliv. Återvinning av pappersavfall har den speciella fördelen att hushållningen med energi och råvaror kan förbättras samtidigt som även belastningen på miljön minskar. I vad mån den sannolikt mycket konjunkturkänsliga marknaden för returpapper utan visst branschsamarbete kan ge upphov till prisfluktuationer, som på sikt skulle skada etablering i branschen och därmed konkurrensen och insamlingsverksamheten, är svårt att utan närmare studium bedöma. Det blir i första hand NO:s uppgift att pröva ärendet enligt konkurrensbegränsningslagen. Det finns därför nu inte anledning till ingripanden från regeringens sida.

Herr talman! I en marknadsekonomi är konkurrensbegränsning en mycket allvarlig företeelse. Det gäller kanske speciellt i detta ärende, som berör alla kommuner i Sverige. En konkurrensbegränsning i detta fall kommer att drabba kommunernas ekonomi och även vår önskan att få en ekologisk balans i utnyttjandet av naturresurserna. Därför kan den konkurrensbegränsning som i SPK:s rapport har lagts i dagen komma att innebära att 1975 års lag om ökad återvinning bl.a. av hushållsavfall saboteras. Jag tyckte detta var så allvarliga perspektiv att jag ville ställa en fråga om det. Det kanske kan förefalla som enbart en liten fråga, men det insamlades faktiskt redan 1976 490 000 ton papper för återvinning, varav 30 96 var tidningspapper. Det är alltså fråga om stora mängder. Priset år 1976 per ton tidningspapper var 190 kr., och det innebär att kommunerna går miste om många miljoner kronor genom de avtal som pappersbrukens inköpsbolag träffat och som medför att kommunerna inte alls skall få någon ersättning för returpapper. Ett kommunalråd från Uppsala sade nyligen: Det är utomordentligt osannolikt att kommunerna skall kunna nå upp till den målsättning som riksdagen har spikat och så snabbt som riksdagen har sagt. Faller det inte : på något annat så faller det på att de ekonomiska resurser som kommer att stå till kommunernas förfogande de närmaste åren kommer att bli alltför knappa. Just i belysning av sådana uttalanden ter det sig mycket allvarligt när SPK nu har kunnat lägga fram på vilket sätt pappersbruken har begränsat kommunernas möjlighet att få ersättning för papperet. Jag kan förstå att handelsministern hänvisade till NO, för naturligtvis kommer näringsfrihetsombudsmannen att ta upp detta ärende. Men jag tycker det skulle vara mycket bra om vi från riksdagens talarstol kunde få ett uttalande av ett statsråd att han tar avstånd från den konkurrensbegränsning som har skett i detta fall. Jag tycker inte att man — som handelsministern gör — enbart kan säga att det från effektivitetssynpunkt är väsentligt med konkurrens. Jag tycker det värsta är att det från prissynpunkt är mycket allvarligt att kommunerna får ökade kostnader för sin hantering av hushållsavfallet. Det kommer mycket snabbt att påverka de kommunala taxorna och kommer alltså därigenom att innebära ökade kostnader för alla hyresgäster och villaägare i Sverige. Jag tror, som sagt, att det skulle vara bra om handelsministern från riksdagens talarstol ville uttala att han ser mycket allvarligt på det här ådagalagda exemplet på konkurrensbegränsning och att han anser att näringsfrihetsombudsmannen omedelbart och snabbt skall ta itu med detta ärende.

Herr talman! Jag tror att jag från denna talarstol oftare än Grethe Lundblad förfäktar konkurrensens betydelse för att man skall ha ett näringsliv som fungerar. Mot monopol, vare sig de är privata eller statliga! Men man skall då vara medveten om det faktiska förhållande som Grethe Lundblad har frågat om. Jag vill understryka att samtidigt som det finns ett utomordentligt stort behov av konkurrens även i den här ifrågavarande branschen, kan man dock knappast göra sig till anhängare av något slags konspirationsteori, som Grethe Lundblad gör, inte minst i motiveringen till sin fråga. SPK säger i sin utredning: ”SPK har inte funnit att det skulle ha förekommit någon direkt överenskommelse mellan anbudsgivarna om att inte erbjuda något till Stockholms kommun” — som är den kommun det gäller — ”för rätten att samla in tidningspapper. Det enhetliga uppträdandet är resultatet av rådande marknadssituation och etablerandet av en princip att värdet av tidningspapper från hushållen är noll.” För den som är sparsam i själen, som jag personligen är, känns det mycket påfrestande att se telefonkataloger och högar av lästa tidningar försvinna i soptunnor. Men samtidigt är jag medveten om att det kostar resurser att samla in dessa grejor. Det går åt bensin till de bilar som skall åka längs gatorna för att samla in buntarna och det behövs människor för att sköta hanteringen. Det är sorteringsbesvär m.m. Man måste ju i ett ekonomiskt tänkande ta hänsyn även till denna typ av kostnader. Det är det som leder fram till att det samlas in mycket returpapper av litet mer förädlat slag, papperavsfall i pappersanvändande branscher och överblivna tidningar från Pressbyrån. De sopor och det papper som kommer från hushållen är tyvärr väldigt utspridda och osorterade och drar därför höga kostnader att samla ihop. Det är detta som är bakgrunden till det läge som man kan konstatera, samtidigt som det dock, herr talman, pågår en kraftig investeringsverksamhet för att göra det mer lönande att samla ihop papper och använda returpapper även från hushåll.

Herr talman! Jag vill här gärna säga att jag, trots att jag hade kritiska synpunkter på svaret, ändå var tacksam för att få ett så pass utförligt och öppet svar. Men när handelsministern säger att han tycker att det är bra med konkurrens men att han också i viss mån kan förstå vad som ligger bakom pappersbrukens agerande i detta fall, nämligen att de skulle ha så stora kostnader, vill jag anföra att man måste förstå att detta är en speciell situation. Kommunerna har skyldighet att ta hand om pappersavfallet och avyttra detta. Här har emellertid pappersbolagen bildat olika inköpsbolag, som i sitt samarbete är överens om — det vill jag ändå säga — att kommunerna inte skall få någon ersättning för returpapperet. Kommunerna befinner sig alltså i en oerhört klämd situation. Man har också skrivit till jordbruksministern och hemställt om befrielse från skyldigheten att ta hand om pappersavfallet eller att få bränna det, varigenom man skulle uppnå bättre ekonomi i insamlingsverksamheten.

Enligt SPK:s utredning — och sådana utredningar som vem som helst kan göra — kommer man fram till att i den rådande marknadssituationen i den här mycket deprimerade branschen, pappersoch cellulosaindustrin, är kostnaden för att samla in avfallspapper i hushåll — till skillnad från vad som gäller när avfallspapper insamlas från andra håll — så pass hög att man inte kan få täckning för hela denna kostnad när man sedan skall avyttra returpapperet. Det är det stora problemet, och det är samma problem också när det gäller att samla in saker i största allmänhet, såsom skrotbilar som ligger och förstör vår natur och övrigt material som man gärna skulle vilja se återanvänt. Det är inte på det viset att pappersbruken av någon sorts konspirationslust har bestämt sig för att inte vilja använda denna lönande tillgång, returpapper i hushåll, utan det är i stället så att kostnaderna för insamlingsverksamheten är väldigt höga, och då kan man naturligtvis inte tvinga pappersbruken att samla in det papperet. Vi är ju i den här kammaren från debatter i andra sammanhang väl medvetna om hur besvärligt läge industrin har. Den går med stora förluster. Jag vill också säga, herr talman, att man i en och annan kommun dock f. n. är i färd med att inom ramen för nya investeringar och resurser som satsas på det här området möjliggöra en lönande insamling av returpapper. Sålunda har t.ex. Nacka kommun nyligen slutit ett sådant avtal, som innebär att kommunen, om jag minns rätt, får 27 kr. per ton. Det är dock, herr talman, en mycket blygsam ersättning för den enskilda människan. Även om priset för returpapper skulle vara 100 kr. per ton, skulle det bara betyda i genomsnitt 7 kr. för en familj för allt insamlat papper under ett helt år.
Herr talman! Jag tror säkert att pappersbruken kan ha vissa ekonomiska svårigheter att brottas med, men det är nästan rörande att höra handelsministern förklara deras stora ekonomiska svårigheter. Jag tycker att vi då också skall berätta litet om kommunernas ekonomiska svårigheter när de skall ta hand om detta papper, eftersom det inte råder något tvivel om att man på kommunalt håll anser att det skulle bli billigare att bränna papperet. Men det får man alltså inte lov till. Eftersom riksdagen har sagt att vi skall eftersträva att ta vara på pappersavfallet och inte låta det hamna på soptipparna, befinner sig kommunerna i en svår situation. De skulle verkligen vilja få betalt för sitt papper. År 1976 var priset på detta 190 kr. per ton, varför jag tycker det är otroligt att priset i dag skulle vara noll. Det har också visat sig — vilket framgår av SPK:s undersökning — att det fanns inköpsbolag som var beredda att ge viss ersättning till kommunerna men efter kontakt med andra pappersbruk drog tillbaka sina anbud.

Jag tror att man just i ett sådant fall måste se mycket allvarligt på detta slag av flagrant konkurrensbegränsning.
Herr talman! Den fråga som Grethe Lundblad tar upp består av två delar. Den ena är om det har förekommit någon otillbörlig konkurrensbegränsning. Den andra är hur man skall betrakta det förhållandet att det synes vara så dyrt att samla in papper från hushållen att kommunerna egentligen inte får någonting betalt om de gör detta. Om det visar sig — vilket NO skall undersöka — att det har förekommit otillbörlig konkurrensbegränsning är jag den förste att anse, eftersom jag är en stark anhängare av konkurrens, att NO med all kraft skall driva den frågan. Däremot har jag väldigt svårt att ansluta mig till tanken att man, om det skulle visa sig att det verkligen är förenat med de här höga kostnaderna att samla in papperet, på något vis skulle tvinga pappersförbrukarna att ändå betala 50 eller 100 kr. per ton. Det är faktiskt ett helt annat problem, Grethe Lundblad.

Herr talman! Befolkningsutvecklingen i vårt land har inte uppvisat några särskilt dramatiska förändringar under de senaste årtiondena. Vi har haft en tillväxt på i genomsnitt 0,6 26 under tiden mellan 1960 och 1975. Men under åren från 1975 och till 1977 har dock ökningen varit betydligt mindre: 0,4 96 under 1975, 0,34 26 under 1976 och 0,37 926 under 1977. Ser vi till födelsetalen blir bilden ännu mer ogynnsam. Födelseöverskottet har sjunkit markant och 1977 utgjorde det 0,09 96, vilket är den hittills lägsta siffran under hela 1900-talet. Nu är låga födelsetal inget speciellt för Sverige. Ett flertal av länderna i Europa uppvisar exakt samma mönster. I såväl Västsom Östtyskland, Tjeckoslovakien och Holland har man i dag en naturlig befolkningsminsk Samtidigt kan man iaktta en förändring i fruktsamhetsbilden. En ökning har inträtt i åldrarna 15-24 år medan födslarna i åldern över 30 år har avtagit. Ett talande exempel är att under åren 1901-1905 var 30 26 av mödrarna äldre än 35 år, medan motsvarande procenttal 1975 kunde noteras till bara 3 96. Vår befolkningsbild skulle i dag har sett helt annorlunda ut om inte invandringen till Sverige hade varit så förhållandevis kraftig under tiden efter andra världskriget. Av den befolkningsökning på 1,75 miljoner som skett sedan den tiden svarar invandrarna för 540 000. Den svenska befolkningsbilden i dag påminner i mångt och mycket om den som rådde då Alva och Gunnar Myrdal på 1930-talet slog larm med sin bok Kris i befolkningsfrågan. Deras larmsignal ledde till att vi då fick en rad familjepolitiska åtgärder insatta — åtgärder som uppenbarligen hade en positiv verkan på befolkningsutvecklingen. Var och en vet att det kostar mycket pengar att ha barn och att barnfamiljerna lever på en lägre standard än familjer utan barn. Då var det naturligt att vi fick en befolkningskommission som gav svar på en rad frågor som man ställde sig om befolkningsnedgången och gav riktlinjer för det fortsatta utredningsarbetet. Då saknade man i betydande grad kunskap om de åtgärder som behövde sättas in på exempelvis det familjepolitiska området och som sedan kunde förverkligas. I dag är situationen annorlunda. Utskottet tror inte att det i första hand behövs en befolkningskommission för att klara de utredningar och undersökningar som erfordras. En kommission skulle rent av kunna försena de åtgärder som annars skulle kunna vidtas och behöver vidtas. Socialutskottet har tagit mycket seriöst på de motioner som lämnats i denna fråga. De socialdemokratiska ledamöterna i utskottet föreslog att man borde ordna en hearing med landets främsta expertis på olika områden som befolkningsfrågan berör, och utskottet ställde sig i sin helhet bakom detta förslag. Detta medförde att vi i vårt betänkande kan redovisa ett stenografiskt protokoll på ungefär 60 sidor som redovisar experternas syn på frågan. Jag vill betona att denna hearing jämte de remissvar som utskottet infordrade har gett oss betydligt vidgade perspektiv på frågan och att vi fått ett underlag för bedömning av de åtgärder som kan behöva vidtas. Om jag som hastigast skulle redovisa bara några av de synpunkter som hearingen gav kan jag sammanfatta dem så här: Vi behöver mera stöd till forskning och högre utbildning i befolkningsfrågan. Det är angeläget att den demografiska sidan härvidlag förstärks. Vi kan behöva något av ett permanent organ som i samarbete med planeringsmyndigheter och centrala ämbetsverk ser till att befolkningsaspekterna kommer in vid behandlingen av olika tänkta förslag. Det finns en klar social motivering att inrikta reformer på familjer med flera barn. Familjepolitiken måste byggas ut. Barnomsorgen likaså. Följderna av en minskad befolkningstillväxt på såväl kortare som längre tid blir utomordentligt allvarliga för samhällsutvecklingen. Detta slås fast bl.a. av Carl Johan Åberg och Allan Nordin i deras bok Befolkning och ekonomi. I det längre perspektivet är det många problem som uppstår, om inte befolkningstillväxten uppehålls på vad man skulle kunna kalla en normal och naturlig nivå. Arbetskraftsresurserna kommer att vika, åldersfördelningen blir mera ogynnsam än i dag, de produktiva åldrarna kommer att få bära ännu större ekonomiska bördor. Detta är bara några av de konsekvenser som en vikande befolkningstillväxt obönhörligen kommer att få. Det finns självfallet också andra problem inrymda i befolkningsfrågan, som är något av en ödesfråga för ett land. Men jag vill betona att det inte finns någon anledning för oss att gripas av något slags panik inför den situation som råder i dag. Den kan snabbt växla igen. Men vi måste vara observanta inför vad som sker —-den saken är uppenbar för utskottets ledamöter och jag hoppas också för hela riksdagen. Utskottet påpekar att befolkningsutvecklingen i Sverige i mångt och mycket påminner om vad som sker i en rad andra industriländer. Nedgången har noterats oberoende av olikheter i politiska och sociala system. Ingen känner egentligen till varför den skett. Utskottet understryker att det är angeläget att man får mera kunskap om vad det är för orsaker som ligger bakom den sjunkande nativiteten. Det är förvisso många komplicerade orsaker som ligger bakom denna situation. Man skall emellertid ha klart för sig att i dag kan familjerna för första gången i historien med olika hjälpmedel planera sin storlek. De moderna preventivmedlen utgör i dag det skydd som inte fanns tidigare. Ingen behöver i dag ha oönskade barn. Detta faktum har säkert påverkat utvecklingen i viss grad. Men självfallet finns det en rad andra orsaker till födelsenedgången, exempelvis kvinnans dubbelarbete i hem och förvärvsarbete och bl.a. svårigheter att få barnpassning. Hon har alltid haft den ansvarsfulla sysslan att sköta hem och barn och skall numera också bidra till familjens ekonomiska försörjning. I motionerna från olika partier tas upp olika förslag till lösningar av befolkningsproblemen. Jag kan bara konstatera att det är många värdefulla uppslag som därvid framkommer. Utskottet har berört dem i sitt betänkande och redovisar de aspekter som kan läggas på frågan. Som jag tidigare konstaterat är det en rad åtgärder som erfordras, men först och sist måste vi få mera kunskaper om orsakerna till den vikande nativiteten. Medan arbetet pågick i utskottet med skrivningen av betänkandet och inför det väntade resultatet av utskottets behandling av ärendet tog socialministern upp frågan och beslöt om en statistisk undersökning för att försöka få fram orsakerna till den vikande befolkningsutvecklingen. Det är bra att socialministern varit lyhörd för signalerna från utskottet, men det får naturligtvis inte stanna vid detta. Därför begär utskottet att regeringen ägnar stor uppmärksamhet åt befolkningsutvecklingen i vårt land: att man om möjligt redan nästa sommar skall ha den statistiska undersökningen klar och att flerbarnsfamiljernas ekonomiska och praktiska problem med barnomsorgen ägnas särskild uppmärksamhet. — Det gäller självfallet även övriga barnfamiljer, eftersom ekonomin uppenbarligen är en markant orsak till att många familjer inte skaffar sig fler barn. Vidare önskar utskottet: att de positiva resultat med information och upplysningsverksamhet som Gotlandsprojektet visar skall medföra att man använder samma metoder i andra delar av landet, att ökat stöd ges åt befolkningsläran — den demografiska forskningen — och utbildningen på detta område. Herr talman!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
Herr talman! Vad är anledningen till att riksdagen i dag diskuterar befolkningsfrågan? Den kan enkelt sammanfattas med ett par siffror: 1977 föddes bara 96 000 barn i Sverige mot 110 000 år 1970. Eller, ännu mer brutalt formulerat: Den föräldrageneration som består av ungefär 120 000 individer per årgång producerar mindre än 100 000 barn per år. Det här är ingen ny utveckling. De svenska fruktsamhetstalen har varit nedåtgående sedan 1964. Vad är det som gör att det inte har uppmärksammats förut, som gör att diskussionen nu i riksdagen och massmedia fortfarande har något yrvaket över sig, att den vanliga formeringen efter partilinjer ännu inte är alltför märkbar? Det är svårt att veta. Jag tror att en väsentlig orsak är att de flesta svenskar är medvetna om att befolkningsproblemet för jorden som helhet är överbefolkning, inte minskande födelsetal. Det tar emot litet att intressera sig för befolkningsminskning i Sverige när befolkningsexplosionen i delar av den fattiga världen är ett så gigantiskt problem, som också Sverige har engagerat sig för att hjälpa till att lösa. Det verkar litet inskränkt egoistiskt, något av ett välfärdsproblem, att då bekymra sig över vår vikande fruktsamhet. Det tar emot att uppmana svenskar att föda fler barn när man önskar att u-ländernas människor skall föda färre. Men förra året och i år har ändå väckts en rad motioner här i riksdagen, från de flesta partierna, som tar den vikande befolkningsutvecklingen till utgångspunkt för allvarliga krav på åtgärder som syftar till att få en ändring till stånd. Det finns skäl att vara tacksam mot motionärerna för att de har fäst uppmärksamheten på de här tendenserna och givit riksdagen anledning till en grundlig genomgång av området. Särskilt tänker jag då på motionen av Ingrid Sundberg m.fl. till förra årets riksmöte, som gav mycket att tänka på — även för oss som inte delar alla åsikterna i den motionen. Socialutskottet ordnade, som Göran Karlsson har berättat, med anledning av motionerna en grundlig utfrågning. Undet två dagar samlade vi den främsta expertis på området som vi kunde få tag i. Våra överläggningar har redovisats ovanligt utförligt — praktiskt taget ord för ord — i en bilaga till utskottets betänkande. Det var mycket stimulerande och lärorika dagar — vi hoppas naturligtvis att det också skall vara givande läsning för dem som inte hade tillfälle att vara med. En parantes: Detta är ännu ett exempel på hur värdefullt det vore om man genomförde folkpartiets gamla förslag om offentliga utfrågningar i utskotten. Om massmedierna hade kunnat följa de här två dagarna, hade det kunnat ge snabb, direkt och personligt färgad information. Men vi har som sagt försökt avhjälpa bristen på offentlighet denna gång genom att ge ut samtalet i tryck. Herr talman! Låt mig ur det digra materialet i första hand dra fram ettantal grundläggande frågor som ställdes och belystes — en del kanske tycker de är naiva, men jag tror det är frågor som många ställer eftersom området är nytt för dem, liksom det var för oss i utskottet när vi började behandla motionerna. Först den fråga som ligger bakom många människors tvekan att ge sig in i befolkningsdebatten: Är de vikande befolkningstalen något problem? Den frågan har belysts ingående av två författare, Carl Johan Åberg och Allan Nordin, av vilka i varje fall den ene är en ledande socialdemokratisk ekonom, i skriften Befolkning och ekonomi, som redovisades av Carl Johan Åberg inför utskottet. De diskuterar tre tänkbara alternativ för den framtida befolkningsutvecklingen, som bygger på statistiska centralbyråns beräkningar. Jag citerar ur författarnas sammanfattning: ”Trots att skillnaderna mellan de tre olika alternativen inte på 50 års sikt framstår som alarmerande stora har vi ändå kommit till den bestämda slutsatsen att både lågoch mellanalternativet skulle leda till en icke önskad utveckling av vårt samhälle och vår ekonomi. Särskilt lågalternativet skulle kunna medföra risker för en allmän stagnation av vår samhällsutveckling. Spänningarna mellan olika folkgrupper och kraven på en alltmer restriktiv ekonomisk politik visavi de förvärvsarbetande grupperna skulle i detta fall så småningom kunna bli allt större och skulle kunna leda till att utvecklingen fördes in på banor som inte står i överensstämmelse med i varje fall vår uppfattning om hur det svenska samhället bör utveckla sig. Skall vi kunna fortsätta att bygga ut välfärdssamhället och skapa trygghet åt alla är det viktigt att inte befolkningsutvecklingen skapar så stora problem att ett förverkligande av dessa övergripande mål försvåras. Det är till en del sådana skäl som ligger bakom vår uppfattning att den svenska befolkningspolitiken nu bör inriktas på att skapa betingelser för att uppnå åtminstone en stationär befolkning, dvs. förverkliga vårt högalternativ.” Med en stationär befolkning menar författarna en som varken ökar eller minskar. Man kan alltså tillägga att även vår förmåga att lämna ett bidrag till utvecklingen i den fattiga världen är beroende av att utvecklingen i vårt eget land går vidare utan allvarliga störningar. Befolkningsutvecklingen, som den kan bli enligt ett par tänkbara linjer, är alltså oroande i sig själv. Den kan leda till svåra problem. Dessutom är den oroande från en annan utgångspunkt, nämligen som ett tecken på att något är i olag redan nu i vårt samhälle. En befolkning som inte kan leva vidare utan som minskar, fungerar inte bra. Det är något fel i ett samhälle som inte kan erbjuda sådana levnadsvillkor att människor föder de barn som de skulle vilja ha. Det är viktigt att ta reda på vilka de brister är, som ligger bakom de minskade födelsetalen. Den första viktiga slutsatsen som vi kunde dra av vår utfrågning var alltså att man inte behöver skämmas för att intressera sig för, och vara oroad av, den svenska befolkningsutvecklingen. Den andra frågan var: Vad beror nedgången i födelsetalen på? Här lämnades under vår utfrågning en mängd förslag till förklaringar, men jag tror ändå den mest rättvisande sammanfattningen är: Det vet vi inte i dag. Ingen av de många experter på olika områden som utskottet hade inbjudit kunde ge ett bestämt besked om orsaken eller orsakerna till att det föds så få barn i Sverige nu. Det gör att jag för min del inte vill delta i några tvärsäkra uttalanden om att orsaken självklart är att det är så dyrt att ha barn, att det inte finns barnomsorg, att man inte orkar med både heltidsarbete utanför hemmet och barn eller att man är orolig för utvecklingen i världen. Sådana problem ligger säkert bakom beslutet att inte ha barn eller att inte ha flera barn i många familjer. Men av detta följer inte att de kan användas som förklaring till den kraftiga nedgången i fruktsamhet sedan mitten av 1960-talet i Sverige. Frågeställningen blir inte lättare av att man kan konstatera att en liknande utveckling har ägt rum i en mängd andra länder med förhållanden som i väsentliga avseenden är annorlunda än i Sverige. Inte heller blir det lättare av att man inom Sverige kan se stora skillnader mellan befolkningsutvecklingen i en del av landet och i en annan del av landet, som inte särskilt lätt låter förklara sig med sådana här självklara synpunkter som jag nyss nämnde. Den slutsats som utskottet har dragit av utfrågningen är: Eftersom vi inte vet vad utvecklingen beror på är det viktigt att vi tar reda på det. Vi har med tillfredsställelse kunnat notera att regeringen tänker göra en bred undersökning av orsakerna till befolkningsutvecklingen, bl.a. genom att fråga människorna om hur många barn de tänker sig och orsaken till att det verkliga antalet blir ett annat. Vi stryker också under att vi gärna ser att resultatet från den här undersökningen redovisas så snabbt som möjligt. Naturligtvis bör man även försöka analysera vad skillnaderna i födelsetal mellan olika delar av landet kan bero på. De nya preventivmedlen och den ökade möjligheten till abort dras ofta in i diskussionen om befolkningsutvecklingen. Det är naturligtvis motiverat. Inte så att lösningen på befolkningsfrågan skulle ligga i att man genom att försvåra familjeplanering eller abort skulle öka antalet barn som inte är önskade av föräldrarna. Det kan naturligtvis inte komma i fråga. Det är självklart. Det nya är att man nu mer än tidigare kan utgå från att de barn som föds är planerade eller i varje fall önskade. Det betyder, som utskottet påpekar, att orsakerna till den minskade fruktsamheten inte behöver vara särskilt nya eller speciella för vår tid. De kanske har funnits tidigare men slår igenom kraftigare nu, eftersom människor i större utsträckning kan kontrollera barnantalet. En tanke som ligger under när man tvekar att engagera sig för ökade födelsetal i Sverige är att våra problem skulle kunna lösas genom ökad invandring. Man kan ju lätt se att utan den invandring som har varit skulle vi inte ens ha haft den måttliga befolkningsökning som vi hittills haft. Nu frågade vi experterna om den framtida utveckling, som ligger i de lägsta alternativen, kan mötas med ökad invandring. Vi fick klara besked, bl.a. av invandrarverkets chef Kjell Öberg, om att detta inte är möjligt eller rimligt. Det är mycket svårt att rätta till en felaktig åldersfördelning genom invandring. Även om vi skulle gå in för att bara låta sådana människor invandra som befinner sig i de från vår synpunkt ”rätta” åldrarna, så skulle det fordra en mycket kraftigt ökad invandring. Det skulle dessutom betyda påfrestningar för de länder som fick släppa till sin aktiva och ofta välutbildade arbetskraft. Till detta kommer att vi har stora problem att ta hand om en invandring redan av den omfattning som vi hittills har haft på ett riktigt sätt. Vi borde satsa resurser på att bättre lösa invandrarnas problem och ge dem en bra start i det svenska samhället, innan vi planerar för en ökning motiverad av den svenska befolkningsutvecklingen. Slutligen, som svar på den här frågan: Om orsakerna till vikande födelsetal ligger i brister i det svenska samhället, då bör vi väl koncentrera vår uppmärksamhet på att lösa dessa brister? Inte gör vi det genom att vi ersätter de barn som svenskarna inte vill föda med invandring. Vilka åtgärder skall vi då vidta för att motverka den nuvarande utvecklingen? Ja, viktiga delar av svaret på den frågan vet vi inte i dag — det hoppas vi kommer fram genom de undersökningar som planeras. Men det betyder naturligtvis inte att vi skall sitta med armarna i kors och vänta. Det finns en rad väl motiverade åtgärder för att göra det svenska samhället barnvänligt som redan pågår eller förbereds. De bör naturligtvis fortsätta, oavsett om de kan ges en befolkningspolitisk motivering eller inte. Det mesta inom familjepolitiken kom upp under utskottets utfrågning och var välkänt för alla som deltog men för den skull inte mindre viktigt. Vi behöver i dag knappast föra en allmän familjepolitisk debatt. Därför skall jag bara nämna dessa åtgärder punktvis. En barnvänligare miljö måste skapas. Det gäller både planering av nya bostadsområden och förbättringar av gamla. Barnomsorgen måste byggas ut så att alla som vill ha en plats på daghem eller fritidshem kan få en. Föräldrarna måste få möjlighet till kortare arbetstid så att de orkar med både yrkesarbete och att ägna sig åt sina barn. Här har på den nuvarande regeringens förslag tagits viktiga steg, dels genom den lag som riksdagen antog för någon vecka sedan och som ger rätt till kortare arbetstid för föräldrar med barn under åtta år, dels genom den utbyggnad av föräldraförsäkringen som har påbörjats. 3 Barnfamiljernas ekonomiska situation måste underlättas. Fortfarande lever de som har barn under väsentligt knappare omständigheter. De har mer ont om pengar än andra. Det gäller naturligtvis särskilt familjer med flera barn. Föräldrarna måste äntligen få en utbildning så att de känner sig mindre osäkra inför alla de påfrestningar och svårigheter som det innebär att ha barn — vid sidan av de odiskutabla glädjeämnena. Här har nu kommit fram ett förslag till ett första steg i en bred reform. Jag hoppas verkligen att det kommer att finnas utrymme för den snart. Det här är krav som länge har förekommit i den politiska debatten och som både folkpartiet och andra partier har arbetat för. En nyhet har utskottet i alla fall kunna peka på, nämligen betydelsen av information, utbildning och rådgivning om planerat föräldraskap. Vi tar upp de positiva erfarenheterna av socialstyrelsens Gotlandsprojekt. Det kanske förvånar någon. Att rådgivning om preventivmedel leder till minskat antal aborter är givetvis glädjande, liksom att graviditeterna inträffar något senare än i tonåren. Men hur kan denna rådgivning ha någon positiv betydelse för födelsetalen? Kan den öka antalet födda barn? Ja, säg det. Man har i alla fall mot slutet av försöket kunnat märka en viss ökning av antalet födslar — 10 26 uppgång 1977, och den kom till stor del i åldrarna över 20 år. Detta kanske kan vara en fördröjd effekt av att man tidigare har skjutit upp barnafödandet. Men man vill gärna hoppas att en sådan intensiv samlevnadskampanj som den på Gotland också har hjälpt människor mer allmänt att klara av sina samlevnadsproblem samt givit dem en mer förtröstansfull inställning till det som har med samliv, familj och barn att göra. Om det är en del av förklaringen, är det ytterligare ett skäl för att gå vidare med den här verksamheten till andra län och se om samma gynnsamma effekter kan uppnås där. Utskottet säger att en sådan utvidgning är motiverad. Vi utgår från att regeringen tar intryck av detta, om riksdagen ger till känna vad utskottet föreslår. I utskottet diskuterades också den svåra frågan om Sverige skall ha någon befolkningspolitisk målsättning och vilken den i så fall skall vara. Vi kom denna gång knappast fram till något färdigt svar på den frågan, i varje fall inte i form av några procenttal eller riktpunkter. Kanske kan man säga att massmedia trots detta har uppfattat utskottet som om vi hade en sådan målsättning, vilket bl.a. illustreras av den teckning av Poul Ströyer i Dagens Nyheter som jag visar på TV-skärmen. Där säger barnmorskan när hon kommer med trillingarna: ”Jaha, så är er kvot uppfylld, herr Olsson.” Den teckningen förargar säkert en och annan blivande mamma och pappa. Inte nog med att socialstyrelsen vill att man skall äta 6-8 skivor bröd; nu vill dessutom socialutskottet att varje familj skall skaffa sig tre Så har vi naturligtvis varken sagt eller menat. Vi har utgått från statistiska centralbyråns prognos. Enligt denna kommer antalet kvinnor som föder barn inte att minska. Däremot kanske varje kvinna föder färre barn. Den första trevande undersökning som har gjorts angående människors önskemål om antalet barn och som redovisades vid vår utfrågning tyder på att hälften tänker sig att ha två barn och hälften att ha tre barn. Men tankarna på tre barn förverkligas inte. Om detta är grunden till minskningen av födelsetalen, borde man ordna samhället så, att de som vill ha tre barn också förverkligar denna önskan. Det har varit vår tanke. Och vi har lagt till den iakttagelsen att tredje barnet tycks vara planerat i hög grad. Om detta håller, borde det vara möjligt att åtgärder när det gäller de tänkbara trebarnsfamiljerna — naturligtvis även de som vill ha fler än tre barn — också får verklig effekt på födelsetalen.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

Herr talman! Befolkningsfrågan har plötsligt blivit ett brännande problem. Den uppmärksamhet som sedan en tid ägnats frågan bär vittne om det — nu senast den omtalade hearingen som socialutskottet anordnade med framstående företrädare för den forskning som på olika sätt sysselsätter sig med problemen kring demografin och angränsande frågor. Att frågan relativt plötsligt gjort sig påmind och påkallat intresse, inte bara från dem som professionellt umgås med dessa frågor utan också från beslutsfattare på olika nivåer, hänger samman med att varningssignaler avgivits när det gäller den utveckling som kan mätas och beläggas i otvetydiga siffror. Det är kanske att ta i att tala om kris i befolkningsfrågan — boktiteln från 1934, som Göran Karlsson också nämnde, dyker lätt upp i minnet och på tungan, även om situationen då och nu i flera avseenden är helt olika — men ändå är det angeläget att rätta åtgärder och beslut vidtas snart. Det är nämligen så som Erland Hofsten påpekade, att vad som sker på befolkningsområdet sker långsamt men med obönhörlig kraft. Det betyder att en kris, om den skulle bli verkligt akut, har haft lång tidsinställning, den har länge varit på väg. Därför gäller det att upptäcka, diagnostisera, den i tid, ju förr dess bättre. Det paradoxala är alltså att det blir kris i befolkningsfrågan om man inte långt på förhand upptäcker en kommande kris. Ett av verktygen för en sådan nödvändig kontinuerlig bevakning av vad som händer har uppenbarligen varit otillräckligt. Att befolkningsaspekterna —en väsentlig del av hela landets planering för framtiden med direkta konsekvenser för arbetskraftens storlek, antalet åldringar under en överblickbar period, behovet av lärarkrafter osv. — blir genomlysta och föremål för ständig uppmärksamhet måste vara en fråga av högsta vikt för de centrala myndigheterna. Det är från forskningen som varningssignalerna först har avgivits, men samtidigt som den demografiska forskningen sålunda dokumenterar sin nytta och nödvändighet måste man konstatera den svaga ställning som den faktiskt har vid universiteten t.ex. Det är kanske svårt att tänka sig något område där sambandet mellan tilldelade forskningsanslag och resultat av forskning som skulle komma samhället till godo skulle vara mer påtagligt. Utskottet understryker också behovet av sådan forskning. Det material som SCB producerar skall ju också både analyseras och tolkas, och det är bra att den undersökning som socialdepartementet nu tar initiativet till blir av. Att det är den statistiska uppsamlingen av material och den metodiska bearbetningen av detta material med direkta kontakter och återverkningar på planeringen inom statens centrala organ som utgör den första försvarskedjan gentemot obehagliga överraskningar på befolkningslärans fält är tydligt. Vår situation i dag kan belysas med några siffror vad gäller födelsetalen. En del är redan nämnda. Varje kvinna skulle behöva föda 2,1 barn för att en generation skall kunna, som det heter, reproducera sig själv. Kvinnor födda under 1930-talet uppnådde det talet. För 1940 och 1950-talens kvinnogeneration beräknas antalet stanna vid 1,6-1,8 barn per kvinna, men det kan kanske mycket väl enligt Erland Hofsten stanna vid 1,5. Om normen för normalfamiljen är att ha två barn, så blir födelsetalet per kvinna betydligt lägre, och reproduktionen uppnås inte. Redan dessa i och för sig enkla tal är talande nog — de medför rent matematiskt konsekvenser för t.ex. antalet åldringar, som kommer att öka i förhållande till antalet unga och antalet yrkesverksamma. Försörjningsbördan för denna sista grupp som bär upp produktionen ökar då i samma grad. Jag vill i det här sammanhanget något beröra en kanske nära till hands liggande tanke som man ofta stöter på och som också Gabriel Romanus var inne på. Man säger: Om nu det svenska befolkningstalet sjunker, så kunde väl en kompensation ske genom en ökad invandring. Utan att i detalj gå in på ett bemötande tror jag att alla numera inser att den tanken inte bara är för enkel, utan också för lättvindig för att bli tagen på allvar. Låt mig bara erinra om att när vi öppnar gränserna för invandrare är det inte bara fråga om en kvantitativ åtgärd, utan det ställer också kvalitativa krav på mottagarlandet. Det som döljer sig bakom siffrorna har också en djupt mänsklig sida. Vi blir ju mer och mer varse att det inte är så enkelt som att importera arbetskraft. Det är också för den enskilde fråga om ett uppbrott från en miljö och ett inplanterande i en annan och helt annorlunda miljö — båda sakerna smärtsamma processer som tar sin tid och som kräver förståelse, tålamod och insikt från omgivningens sida. Vi iklär oss alltså stora förpliktelser, och det måste man också ta med i beräkningen. F. ö. är det redan nu så att en växande del av antalet födda är barn till invandrare, vilkas fruktsamhet är större än den inhemska svenska befolkningens. Nej, utgångspunkten måste ändå vara att en svensk befolkning måste kunna fortbestå och ha en framtid i det här landet. Jag vill skynda mig att tillägga att det här icke är fråga om någon nationalismens höga visa, inte heller en s.k. pronatalistisk motivering. Det är inte fråga om en fortsatt folkökning. Jag tror emellertid att det är väsentligt också för oss svenskar att vi, liksom vi oförbehållsamt tillerkänner alla andra folk samma rätt, kan hysa den tilltron inför framtiden att vi inte tillhör en avtynande och utdöende gren på det mänskliga trädet. Det finns annars mycket i tiden, när man blickar ut över världen, som kan hota livslågan, förta oss tron på en framtid. Det är skillnad på om man som livsstämning har en förlamande brist på tilltro — efter oss syndafloden — eller om grundinställningen bärs upp av en frisk tilltro till framtiden. Att sätta barn till världen och få se dem växa upp är på sätt och vis livets kvintessens. För den enskilde betyder det en inteckning i framtiden, en borgensförbindelse med framtiden, ett ansvarstagande för framtiden, en satsning på framtiden, ett tecken på en framtid. Befolkningsstatistikens siffror är inte kalla, för det är detta det handlar om. När man tar del av befolkningsstatistiken och den alarmerande nedgången i barnafödandet ställer man sig helt naturligt frågan varpå nedgången beror. Att svaret är sammansatt är uppenbart, och att alla större samhällsfrågor berör och på ett eller annat sätt påverkar människors vilja och önskan att sätta barn till världen är inget att förvåna sig över. En sådan negativ påverkande faktor behöver man inte tveka om: att antalet barn inverkar mycket kraftigt på föräldrarnas ekonomi. Att ett barn alltså betyder en kraftig standardsänkning och att två och tre barn innebär en mycket stark belastning på standarden är grundfakta. Alla som själva har barn känner ju till hur mycket som krävs. Det kan vara kläder, sportartiklar, en och annan resa. Inget av detta kan man avfärda med att det är prylar som man kan avstå ifrån, för det är sådant som praktiskt taget alla har. ; Erland Hofsten påpekar att för en trebarnsfamilj, där båda föräldrarna förvärvsarbetar och har normal inkomst och barnen är på daghem, ter sig situationen ogörlig med tanke på konsumtionsstandard, arbetsbelastning och barnkostnader. Att människor tänker sig för innan de skaffar sig tre barn är naturligt. Men likväl är det onaturligt att så många föräldrar inte vågar ta det steget, fastän de anser att tre barn skulle vara det ideala. Detta är egentligen ett ämne för djup eftertanke, att en trebarnsfamilj numera för många är en ekonomisk omöjlighet, trots att båda föräldrarna arbetar, trots att man egentligen skulle vilja ha tre barn och trots att samhället skulle behöva ett sådant födelsetal. F. n. är det bara 17 96 av alla barn som är tredje barnet i en familj, och det är en för låg siffra. Samhället motverkar här sina egna vitala intressen. Det har helt enkelt kommit i strid med sig självt. Om man tar fasta på dessa handgripliga ekonomiska förhållanden måste reformer avsedda att förbättra födelsetalen innebära ett mycket kraftigt ekonomiskt stöd till barnfamiljer. Givetvis kan det aldrig någonsin bli fråga om hel kostnadstäckning som kompenserar hela den ekonomiska bördan av ett barn eller ytterligare ett eller ytterligare ett. Barn kan ju tack och lov aldrig helt värderas i pengar. Vad jag hittills har uppehållit mig vid har berört befolkningsstatistiken och de slutsatser som kan dras av den. Det är siffror och konsekvenser av siffror. Dit hör också det som rör barnfamiljernas ekonomi. Det ligger då nära till hands att stanna vid att utifrån dessa premisser dra slutsatser om vilka åtgärder som bör vidtas på skilda politiska fält. Jag kan nämna höjning av barnbidrag och hyresbidrag, hjälp med vård och tillsyn, fler daghem, bättre arbetsförhållanden, ändrade sjukkasseregler, längre ledighet i samband med barnafödande etc. Det är ett stort och omfattande reformpaket. Men ändå måste man ställa frågan: Skulle detta, helt genomfört, räcka? Och är inte allt detta exempel från det dagspolitiska fält som vi rör oss på och där reformverksamheten har varit intensiv sedan lång tid? Är det inte med andra ord som att fästa nya klutar på en gammal mantel? Föreligger det ett mer grundläggande fel i samhällskonstruktionen, något som vi inte så lätt kommer åt, men som man dunkelt kan ana? En beskrivning av samhället som inte tar sin utgångspunkt i konkreta och exakta siffror, som befolkningsstatistiken ger, kanske ger en bild som är mer förvirrande och mångdimensionell och samtidigt mer djuplodande. Såväl Rita Liljeströms som Kajsa Ekholms, Kajsa Sundströms och Annika Baudes inlägg under hearingen var exempel på det. I diskussionen om födelseminskningen finns det anledning att känna villrådighet. Ett uttryck för denna villrådighet kan formuleras så som Kajsa Ekholm gjorde. Hon tillbakavisar förklaringen att bristen på daghemsplatser skulle vara den viktigaste orsaken till födelseminskningen. Hon säger så här — det återfinns på s.B 45 i betänkandet: ” Även om det fanns fler daghem kan jag inte förstå varför kvinnor skulle börja föda barn, placera dem på daghemmen och gå till sitt arbete. Problemet kvarstår: man har en separation mellan sitt sociala liv och sina barn.” Även om man alltså svävar i ovisshet om de djupaste orsakerna till situationen i befolkningsfrågan får inte den ovissheten dölja vad man faktiskt vet —-elleri varje fall vad man med stor sannolikhet kan ana. Och man kan inte i det sammanhanget gå förbi de misstag som gjordes i bostadspolitiken under 1950 och 1960-talen. Alla är numera överens om att det är miljöer som är fattiga för människor att leva i och för barn att växa upp i. När dessa bostadsområden planerades och byggdes — det är trots allt inte så länge sedan —- skedde det som ett led i ett mycket storstilat program. Det rådde ingen brist på kapital, på tekniskt kunnande, på planeringsresurser och på människokunskap — och framför allt rådde det ingen brist på god vilja. Tvärtom — alla var besjälade av viljan att ge alla en bra bostad. Här tog det nya samhället form. Nu, efteråt, skrivs historien om hur barnet, den vuxna människan och naturen kom bort i planeringen. Det är väsentligt att ta fasta på att, trots den goda viljan som fanns, något måste ha brustit i själva samhällssynen. Var den kanske alltför starkt präglad av samma dominerande motiv som åstadkom den oerhört starka centraliseringen och koncentrationen till städerna, som av lönsamhetsskäl såg till att arbetarna och inte arbetstillfällena flyttades? Nu vet vi att det var en ganska kortsiktig kalkyl. Räkningen för de sociala problem som faktiskt byggdes in skulle komma långt senare. Det är nog inte alltför osökt att påstå att en del av förklaringen till de problem vi här sysslar med är just detta. Samma motiv —alltså det strikta lönsamhetstänkandet — som så att säga var formgivare åt de här bostadsområdena har också i mycket fått prägla förhållandet mellan arbetsliv och föräldransvar. Rita Liljeström sade under hearingen — det återfinns på s. B25 — att ”så länge arbetslivet inte har anpassat sina villkor till den arbetskraft som har föräldraansvar, så länge arbetstiderna inte förändrats, så länge lagstiftningen inte byggts ut i föräldrars och barns intresse och så länge männen inte börjat fullgöra sin del av de reproduktiva, känslomässiga uppgifterna” kommer en grundläggande skevhet att finnas. Denna initierade insikt understryker det angelägna i en förändring som består i att det är arbetslivet som i högre grad får ställa upp på familjens villkor. Det understryker det angelägna i en reform — som också en del berörde under hearingen — som redan är beslutad och som är ett steg i rätt riktning, nämligen sextimmarsdag för småbarnsföräldrar. Det är det andra steget i regeringsförklaringens aviserade familjepolitik — en reform som vill forma arbetsvillkoren efter familjens och barnens villkor. Det är inte på produktionens villkor utan på reproduktionens villkor man måste bygga. Det första steget var den utbyggda föräldraförsäkringen. Det tredje steget är en samlad lösning för föräldraledighet och vårdnadsbidrag. Det innebär i praktiken en ytterligare anpassning till de krav som barn och föräldrar, inte minst ensamstående, har rätt att ställa. Allt detta medför också att vårdnaden om barnen i hemmet tillerkänns namn och värdighet av arbete. Herr talman! Vi konstaterar att befolkningsfrågans utveckling är ett tecken på att samhället inte fungerar som det skall. Däremot är vi osäkra och trevande om hur ett samhälle som har det sociala nätverk som tillgodoser grundläggande mänskliga behov skall se ut. Bitar i en sådan vision har i alla fall framskymtat i den hearing som socialutskottet anordnade, och det är ett slags vision som inte är tillbakablickande utan framåtsyftande. Men värdefulla skärvor från ett förgånget samhälle borde man förhoppningsvis kunna återvinna också här: den nära kontakten mellan generationer, möjligheter för de uppväxande att ta del av yrkeslivets roller och på ett mjukt sätt överta dem, närheten mellan teori och praktik, möjligheten för många mänskliga resurser, också de äldre, att vara till nytta. Av det följer också ett nätverk av sociala kontakter, en gemenskap där många fler behövs. Denna utskottets enighet vittnar om ett slags politisk besinning inför svårigheten med samhällsbyggande.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

Herr talman! Det betänkande vi nu diskuterar är troligen ett av de mest omfångsrika som på länge lagts på riksdagens bord — skada bara att den tid som stått till ledamöternas förfogande att läsa det före ärendets avgörande har varit så kort. Det är även på andra sätt ett ovanligt betänkande. Det är enhälligt, och det yrkar inte avslag på någon av de sex motioner från två riksmöten som föranlett betänkandet. I stället leder det, med utgångspunkt från innehållet i motionerna, fram till konstruktiva förslag, som vi i utskottet hoppas att regeringen skall ta fasta på och handla efter i den takt som läget kräver och omständigheterna medger. Vid höstens allmänpolitiska debatt tillät jag mig att diskutera nuets politik i relation till den bild vi försöker — eller borde försöka — göra oss av framtiden. Om framtidskunskap och framtidsmedvetande hade varit mera utvecklade i svenskt näringsliv och i svensk politik, skulle vi kanske i tid ha kunnat förutse och planera för den strukturomvandling som nu tvingas fram under akut tidspress och med ovissa resultat. Vår egen befolkningsutveckling har kunnat följas år för år i Statistisk årsbok, men det är föga mer än ett år sedan den aktualiserades i riksdagen, och inte förrän socialutskottet nu föranstaltat om en bred belysning av frågan har den väckt någon nämnvärd uppmärksamhet i massmedia. Detta sammanhänger naturligtvis med att denna fråga griper in i åtskilliga känslomässigt laddade och kontroversiella — ideologiska snarare än praktisktpolitiska — ämnesområden, och den har därför varit bemängd med tabuföreställningar av skilda slag.

När befolkningsfrågan aktualiserades i Sverige 1934 av Alva och Gunnar Myrdal, så väckte saken enormt uppseende och skapade åtskilliga spänningar. Ditintills hade man särskilt på radikalt och socialdemokratiskt håll sett en nedgång i födelsetalen och en begränsning av familjestorleken som ett eftersträvansvärt socialpolitiskt mål: en väg till kvinnans frigörelse, ett sätt att minska familjens försörjningsbörda, en möjlighet att stärka arbetstagarnas ställning och minska riskerna för arbetslöshet — mycket annat att förtiga. Det var emot denna, ofta självupplevda, bakgrund som vissa ledande socialdemokrater välkomnade makarna Myrdals insats, mindre för dess eventuella befolkningspolitiska effekter än för dess användbarhet som argument för en bred socialpolitisk satsning; för att tala med Olivia Nordgren — ”att spekulera i att dessa åtgärder skola höja nativiteten tror jag vi skola låta bli”. I själva verket vände befolkningsutvecklingen redan innan de socialpolitiska effekterna av befolkningskommissionens arbete blev märkbara. Andra världskrigets början ledde emellertid på kort tid till ett nytt fall i födelsetalen. Nu var man mera medveten om problematiken och reagerade snabbare. De nationalekonomiska och socialpsykologiska argument för en positiv befolkningspolitik som makarna Myrdal förfäktat förstärktes genom den upplevelse av yttre hot och inre gemenskap som ”beredskapsåren” innebar och födde en vilja att överleva, som folk och som familjer, vilken resulterade i en språngartad stegring av födelsetalen under krigets sista och fredens första år.

1977 års siffra, 96 000 födda, är den lägsta sedan andra världskrigets början, och minskningen fortsätter av allt att döma vidare under innevarande år. Den naturliga folkökningen är nu den lägsta under hela 1900-talet. Det är knappast någon uppmuntran för oss att liknande tendenser också kan iakttas i en del andra europeiska länder och i Förenta staterna. Sedan den förra befolkningsdebatten har mycket förändrats inom och utom vårt land. Utanför vårt land har befolkningstillväxten på andra kontinenter skapat svåra problem redan för att tillgodose grundläggande livsvillkor och därmed även politiskt. Inom vårt land har kvinnans frigörelse fortsatt, och speciellt de unga kvinnornas krav på utbildning och yrkesverksamhet har raskt påverkat samlevnadsformer och familjestruktur. Samtidigt har en totalt förändrad preventivteknik,i kombination med en praktiskt taget totalt liberaliserad abortpraxis, som i efterhand ratificerats genom lagstiftning, medfört att det i dag fordras ett positivt beslut för att skaffa sig barn, medan man bara för något tiotal år sedan måste fatta beslut för att undvika att få barn. De barn som i dag föds i vårt land är väsentligen av föräldrarna önskade barn. En modern svensk kvinna föder under sina fruktsamma år i genomsnitt 1,6 barn och har genomgått 0,6 aborter. Tillsammans motsvarar dessa tal ungefär det antal graviditeter som man anser nödvändiga för att hålla den svenska befolkningen konstant, dvs. att varje kvinna bör ha minst 2,1 barn. Eftersom inte alla kvinnor kan få barn — det finns alltså av föräldrar önskade barn som inte kommer till världen —, betyder detta i praktiken att av de kvinnor som får barn åtskilliga borde kunna ha tre eller flera barn, som vi också har hört de tidigare talarna säga. Detta har emellertid nu blivit allt mindre vanligt, och det är här man finner den kanske väsentligaste orsaken till nedgången i födelsetalen. Under efterkrigsperioden har Sverige tagit emot ett mycket stort antal invandrare. Många av dessa har varit i den ålder då man bildar familj och får barn. Kulturella och sociala traditioner hos flera av våra invandrargrupper har gynnat uppkomsten av flerbarnsfamiljer bland dem, och nativiteten hos invandrarna är högre än hos den svenska befolkningen. På sina håll har det sagts och skrivits att vi svenskar nog kunde avstå från att skaffa egna barn — under hänvisning till befolkningsöverskottet i andra världsdelar eller till kvinnans rätt till yrkesarbete obehindrat av barnafödande —, eftersom vi ju kan öppna gränserna för invandrare eller adoptera barn från överbefolkade världsdelar. Sådana funderingar har vid de hearings som socialutskottet har haft med experter på dessa problem eftertryckligen tillbakavisats. Det är betydelsefullt att så har skett och att det har skett av personer som i och för sig har en positiv inställning till u-landshjälp och till invandrare. Även på detta område har vår egen självöverskattning satts på plats av en ny verklighet. Om vi vill tänka oss att få hjälp och stöd på vår ålderdom, kan vi inte lasta över den uppgiften på andra. Varje generation bär först och främst ansvar för sina egna barn och föräldrar: charity begins at home. Jag antydde nyss att det i den första befolkningsdebatten under vår tid, på 1930-talet, kunde spåras motsättningar mellan socialdemokratiska teoretiker, sådana som makarna Myrdal, och det praktiska livets socialdemokrater. Denna motsättning överbryggades väl i stort sett inom det socialpolitiska reformarbetets ram men har ändå i viss mån överlevt in i vår tid, kanske därför att befolkningsfrågan inte omedelbart passar in i det sedvanliga fackliga idémönstret. Det kan knappast bestridas att en positiv inställning i befolkningsfrågan däremot låtit sig väl förenas med ett konservativt och traditionalistiskt tänkande — sådant det givits ord av en av våra stora skalder: ”—-—-—du land, där våra barn en gång få bo, och våra fäder sova under kyrkohällen”. Det är möjligt att denna poesi av somliga uppfattats som retorik och väckt motstridiga känslor. Ändå är det kanske just de mest framåtblickande, de som vill gälla som progressiva, vilka mer än andra borde identifiera sig med en barnoch familjevänlig befolkningspolitik. Den skald som i dikten knöt samman våra barn och våra fäder var dock samme man som skrev: ”Så sant vi äga ett fädernesland, vi ärvde det alla lika.” Det är bara riktigt och rättvist att understryka att det i dag, liksom för 40 år sedan makarna Myrdal, är socialistiska teoretiker, sådana som Erland Hofsten och Carl Johan Åberg, som har givit de tyngsta bidragen till den ekonomiska argumentationen för en positiv befolkningspolitik. Mellan dem och mig finns i detta hänseende inga egentliga meningsmotsättningar, och jag skall inte försöka fuska i deras fack. Dem de har att övertyga finns snarare i deras egna politiska led och kanske också bland vissa företrädare för det svenska näringslivet. Jag vill här uttala en varm uppskattning av den uppslutning kring ett positivt hållet betänkande, som utskottets socialdemokrater medverkat till. Andra väsentliga fakta har tagits fram från medicinskt håll. Gynekologer och socialmedicinare i Uppsala har som framgår av betänkandet — engagerat sig i analyser av vad som karakteriserar den nuvarande nativitetsutvecklingen. Förutom det jag tidigare relaterat är det uppenbart att det numera finns en tendens att koncentrera barnafödandet till åldrarna mellan 20 och 30 år. Allt färre barn föds av mödrar som är mer än 30 år gamla. Detta sammanfaller med att det framför allt är uteblivandet av ett tredje, fjärde eller ytterligare barn, som särskilt svarar för nedgången i födelsetalen. Samtidigt tycks det finnas åtskilliga föräldrar, som gärna skulle vilja ha mera än två barn, om inte den ena eller andra omständigheten lade hinder i vägen. Av detta har Karl Leuchovius och jag i vår motion dragit två slutsatser. Den ena är att det framför allt är de unga kvinnorna mellan 20 och 30, som har nyckeln till den framtida svenska befolkningsutvecklingen. Den andra är att man därför måste lyssna till vad det är de upplever som de svåraste hindren för att våga skaffa sig flera barn, och speciellt för att våga skaffa sig mer än två barn. Detta är säkert problem , som inte kan innefattas i en enda formel. Analyser som gjorts av doktor Kajsa Sundström-Feigenberg i socialstyrelsen visar betydande skillnader i både födelsetal och abortfrekvens mellan olika regioner och städer i vårt land. Ekonomiska, arbetsmarknadsoch utbildningsmässiga och förmodligen även kulturella och religiösa faktorer modifierar tendenserna på skilda sätt. Detta innebär att man förmodligen kan påverka utvecklingen både med praktiska samhällsåtgärder och genom stöd åt uppbyggande — och icke nedrivande — kulturmönster. Vi har i vår motion nämnt några praktiska åtgärder av det slag som regering och riksdag har möjlighet att bjuda på. Dit hör progressivt ökande barnbidrag. Dit hör att — trots det ekonomiska lägets begränsningar — överväga ett system med vårdnadsbidrag för dem som så skulle önska i samband med ankomsten av ett tredje barn. Dit hör också lagstiftning för att tillförsäkra den, som har vårdnaden om barn, meriteringspoäng vid ansökan inte blott till utbildning utan även till anställningar i offentlig och enskild tjänst och för befordran. Dit kan också höra ett tidigareläggande av skolstarten med ett motsvarande tidigare slut på skolan och tillträde till utbildningssamhället. Säkert kan många andra förslag komma fram, exempelvis en förlängning av föräldraförsäkringen till att täcka hela spädbarnstiden. Det väsentliga är dock att det är de blivande föräldrarnas åsikter och önskemål man måste lyssna till, utan förutfattade meningar eller ideologiska inskränkningar och utan krav att låsa sig till en enda modell. Jag hoppas att den studie statistiska centralbyrån nu på regeringens uppdrag skall ta itu med inte bara kommer att fråga efter orsakerna till den sjunkande nativiteten, utan också på ett realistiskt sätt samtidigt — liksom i Frankrike 1976 — försöker få besked om vad man tror om botemedlen. Ur kunskapen om samhällsutvecklingens och den hittills förda politikens konsekvenser måste vi utforma en ny konsekvensernas politik. En av de känsligaste aspekterna på befolkningsfrågan har jämnställdhetsideologin förefallit att leda till. Allteftersom jämställdheten, inte minst i vårt nuvarande utbildningssamhälle, varje dag gör nya framsteg tycks stridstrumpeterna snarast bli gällare. Den svenska motsvarigheten till Annie i Annie get your gun, i gestalt av Fredrika-Bremer-Förbundets ordförande, tycks mena att ”allt vad männen kan, kan vi göra bättre”. I vissa avseenden har hon obestridligen rätt. Vi män är klart sämre, för att inte säga helt utklassade, när det gäller att vänta barn, att föda barn och att amma barn. Det skulle fordras övermänskliga kirurgiska och endokrinologiska insatser för att åvägabringa jämställdhet i dessa hänseenden. Jag skulle önska att man från kvinnorörel sernas sida trots allt ville erkänna detta förhållande, oavsett om man gillar eller ogillar det i princip, och anpassa sina förslag till en än så länge ofrånkomlig verklighet. För om viå ena sidan erkänner kvinnans lika rätt till utbildning och arbete, men å den andra måste konstatera att det svenska folkets framtid står och faller med att dess kvinnor mellan 20 och några och 30 års ålder tar på sig besväret — och glädjen —att vänta, föda och i görligaste mån amma två eller tre barn, så måste vi finna former för att förena dessa önskemål.

Barnperioden kommer inte tillbaka, om man har missat den; yrkeslivet står, i princip, till buds fram till och kanske förbi pensionsåldern. Fastän livet är längre nu än förr, tycks perspektivet för många i stället ha blivit kortare. Det vore önskvärt att man kunde levandegöra också de långa perspektiven för yngre människor, kanske i samband med samlevnadsundervisning enligt Gotlandsmodell. Herr talman! Ett av de vanligaste ekonomiska argumenten till förmån för en ökad nativitet här i landet har varit nödvändigheten att få tillräckligt med vårdpersonal för att ta hand om våra gamla: dvs. i klartext — oss själva. Argumentet är sannolikt i sak riktigt, men jag tror inte att det är särskilt användbart i marknadsföringen. Våra barns motiv att i sin tur få barn måste bygga på deras glädje av att se livet och släktet —kansket.o.m. släkten — föras vidare genom en ny generation. Jag tror inte man skaffar barn för att de skall ta hand om sin egen eller någon annans farfar, och jag tror inte heller — som Kajsa Ekholm —att man skaffar sig barn för att så fort som möjligt själv stuva in dem på ett barndaghem. Mekanismerna till den oreglerade fortplantningen kan vi tillskriva hormonerna, men till nutidens reglerade fortplantning är motiven psykologiska, vilket inte utesluter en intuitiv strävan att ge livet en mening bortom vardagen, inte bara individuellt utan också, och kanske inte minst, för den biologiska enhet som familjen utgör. Jag vill därför gärna sluta detta anförande med några ord om familjen. Familjebegreppet i äldre — och vidare — bemärkelse har dels medvetet angripits av ideologiska skäl, dels successivt uttunnats genom den ökade rörligheten inom och även utom landet. I den artificiella värld som utgörs av massmedia och av politik, tillyxad för eller reflekterad i massmedia, förefaller ”familjen” av i dag bestå av ett par personer av olika kön, sammanboende eller gifta, med ett, högst två små barn. Det är om denna ”familj” som den s.k. familjepolitiken uppenbarligen handlar. Det är journalisternas egen generation som får stå för mönstret. Denna familj är emellertid en kortlivad företeelse: om ett fåtal år är barnen halvstora och reder sig rätt bra själva; föräldrarna kan redan vara separerade eller skilda. När mormor och morfar beskrivs i dagstidningarnas söndagsnoveller är det gamla töntar som läser Bibeln och täljer barkbåtar men som på något sätt redan har lämnat sinnevärlden. I själva verket är mormor numera i genomsnitt 48 år och morfar något äldre. De har i många fall — och skulle kunna ha det i många fler — krafter att ta sig an både lilla Rödluvan och sina egna gamla föräldrar, som har blivit bortemot 80 och just hör till den generation som nu är mest i behov av hjälp. Vilka som skall ta hand om vårduppgifterna i det svenska fyragenerationssamhället är ett samhällsproblem som kräver nytänkande. I fredags i förra veckan kunde de som var kvar i kammaren lyssna till Lilly Berganders försvarstal för sin motion om rätt för personer, som under en kortare tid stannar hemma för att vårda en sjuk anhörig, att få ersättning från försäkringskassan. Tidigare har både Gunnel Jonäng och jag, var för sig, motionerat i samma riktning, och med samma resultat, det vanliga: avslag, oberoende av om Sven Aspling eller Göran Karlsson hållit i klubban. Den här gången var det socialförsäkringsutskottet som drämde till och menade att sådant var inte familjemedlemmars sak, utan det skulle förstås ”samhället” sköta, med hemsjukvårdare eller långvårdskliniker. Det skulle annars bli en alltför stor belastning på socialförsäkringsväsendet. Men, herregud, allt detta är ju kommunicerande kärl: familjen — hemsjukvården — institutionsvården. Inte kan man ordna förhållandena i samhället utifrån den budgetmässiga belastningen av det ena eller det andra anslaget, utan efter vad som är praktiskt och mänskligt. Lilly Bergander lovade att komma igen, och det tycker jag att hon skall göra. Förr eller senare kan vi nog med gemensamma krafter få någon fason även på socialförsäkringsutskottet. Endast om man på allt sätt försöker stärka och stödja familjen — i en vidare mening än vad som framgår av våra vanligaste bastuannonser— tror jag vi kan skapa ett psykologiskt klimat, som placerar in barnen i deras större sammanhang, som förmedlare av livet, av det vi trott på och arbetat för, det vi uppnått och det vi ännu inte uppnått, till nya släktled.

Det tål att tänka på, nu när startskottet har gått till den tredje befolkningsdebatten på 40 år och vi är på jakt efter tillvarons innersta drivkrafter. Herr talman! Jag ber att få rekommendera kammaren att bifalla socialutskottets hemställan men att därutöver också läsa själva betänkandet vid nästa lägliga tillfälle. Det kunde ha haft som motto orden: ”Intet folk med oförsvagad livsvilja och livskraft kan inför den i vårt land nu konstaterbara utvecklingtendensen underlåta att vidtaga energiska åtgärder för att få en ändring till stånd.” Det låter kanske litet högtidligt i dag. Den som skrev det var emellertid snarare radikal än högtidlig. Orden var Gustav Möllers, i direktiven till 1935 års befolkningskommission.

Herr talman! Jag vill först lyckönska socialutskottet till det fina initiativet att ordna en hearing om befolkningsfrågan och redovisa materialet på det sätt som skett. Inläggen från de olika sakkunniga och utfrågningen av dem har gett ett utmärkt material, som man verkligen önskar stor spridning. Andra utskott rekommenderas varmt att följa socialutskottets initiativ. Det är svårt att tillföra debatten om befolkningsfrågan helt nya synpunkter —- jag menar nya i den meningen att de inte redan framförts av någon under hearingen. Men ett markerande av de olika partiernas positioner i de viktigaste frågeställningarna i debatten om befolkningsutveckling och befolkningspolitik är på sin plats. Jag skall göra några sådana markeringar. Det diskuterades under socialutskottets hearing om det är riktigt att ha en befolkningspolitisk målsättning och vad den i så fall bör vara. Omedvetet eller medvetet har klasser, partier och individer säkert någon typ av befolkningspolitisk målsättning eller befolkningspolitiska värderingar. Då är det bra att man uttryckligt söker formulera dem. Nu behöver en sådan målsättning inte nödvändigtvis och i varje fall inte i alla lägen vara formulerad i sådana termer som att man önskar ett visst antal invånare i Sverige. Jag har större sympati för formuleringen att alla skall ha möjlighet att skaffa sig så många barn de vill ha. Bakom denna formulering ligger tanken att de flesta människor vill ha egna barn. Motiven härför diskuterades i socialutskottet. Det är inte nödvändigt att gå djupare in på denna fråga — vi kan utgå från denna önskan som given utan att stanna i vad som ändå blir spekulationer. Men något kan sägas. Önskan att ha barn är säkert mycket sammansatt. För min del är jag benägen att lägga stor vikt vid ett behov av gemenskap. Trots förändringarna i familjens roll är släktrelationerna fortfarande något relativt givet och säkert som man kan återvända till, som ger ett slags trygghet. Men självklart finns en rad andra motiv. För varje samhälle är behovet av det man kallar reproduktion det avgörande. Men den svåra frågan är hur detta i ett marknadssamhälle översätts i reaktioner och ställningstaganden hos individerna. Både i ett agrart samhälle — ett jordbrukssamhälle — och i ett socialistiskt planhushållningssamhälle är dessa sammanhang enklare, åtminstone i teorin. Om den befolkningspolitiska målsättningen sålunda inte behöver vara formulerad i ett visst antal miljoner invånare i Sverige utan i stället bör formuleras på annat sätt, så måste jag ändå erkänna att man inte helt kommer ifrån den kvantitativa frågan. Detta är inget helt nytt problem. De generationer som föddes på 1890-talet var de sista som reproducerade sig, dvs. fick så många barn att befolkningstalet bibehölls. Tidigare föddes fler än vad som behövdes för reproduktion. Efter 1920-talet har det i allmänhet fötts färre än vad som har behövts för reproduktionen av befolkningen i Sverige. Under hearingen i socialutskottet nämndes att antalet födda barn år 1977 uppgick till 96 000. Detta kan jämföras med i runt tal 120 000 per årgång i föräldragenerationen. De tre alternativ för befolkningsutvecklingen, som man nu arbetar med och som väl kan anses avgränsa de olika utvecklingsmöjligheter som är realistiska, bygger på födelsetalen 2,1, 1,8 resp. 1,5. Högalternativet innebär en befolkningsökning på ungefär en halv miljon i förhållande till nuläget, dvs. från 82 till 8,7 miljoner människor år 2025. Mellanalternativet leder till en minskning av befolkningen med ungefär en halv miljon och lågalternativet tillen minskning år 2025 med 1,5 miljoner människor jämfört med läget i dag. De fruktsamhetstal man räknar med för de nu aktuella kvinnogenerationerna är, som redan nämnts, 1,6—1,8 barn i genomsnitt. Med nuvarande utvecklingstendenser kommer alltså befolkningen i Sverige att minska på medellång sikt. Jag håller inte med dem som menar att detta är en stor katastrof. Om det bor 7,5 eller 8,2 miljoner människor i Sverige kan inte från någon som helst synpunkt vara avgörande eller mycket betydelsefullt. När jag gick i skolan fick jag lära mig att Sverige hade 6 miljoner invånare. Mina barnbarn får lära sig att det finns 8 miljoner invånare i Sverige. Men denna förändring i befolkningstalet har ju inte i och för sig inneburit att svenska folket lever tryggare, bättre eller vilka värderingar man nu vill anlägga. Andra omständigheter än denna förändring i befolkningens storlek har varit avgörande för utvecklingen. Rörelser i en befolknings storlek är enligt mitt sätt att se en relativt passiv storhet. Varje produktionssätt har sin egen lagbundenhet för befolkningsutvecklingen. Stor eller liten folkmängd har en annan betydelse under det ena produktionssättet än under det andra. Hastiga förändringar i en befolknings storlek kan däremot skapa en rad problem. Det gäller framför allt på tre olika områden, och här tänker jag återigen på det aktuella läget i Sverige. Hastiga förändringar i folkmängden — vare sig det gäller ökning eller minskning — skapar för det första problem på en rad samhällsområden när det gäller tillgången på olika nyttigheter och tjänster. Det gäller bostäder, det gäller sjukhusplatser, det gäller platser i skolan, det gäller befolkningens fördelning på olika näringsgrenar osv. Sådana förändringar kan för det andra skapa disproportioner i förhållandet mellan de olika ålderskullarna, mellan generationerna. Befolkningen i arbete kan bli liten i förhållande till antalet barn och pensionärer osv., vilket skapar problem. Förändringar i befolkningens storlek kan för det tredje skapa regionala problem, särskilt om de äger rum i samband med s.k. strukturförändringar inom näringslivet. Glesbygden kan bli helt utarmad på vissa ålderskullar osv., en företeelse som i dag är verklighet i en rad områden i Sverige. Allt detta är problem som måste och kan mötas. Jag sympatiserar därför med kravet på större resurser till den demografiska forskningen, forskningen om befolkningsförändringarna och deras orsaker. Det första som krävs är ju att man noggrant kan följa befolkningsutvecklingen och göra de nödvändiga Nr 145 prognoserna och analyserna. Endast då kan man snabbt ingripa. Torsdagen den Den befolkningstillväxt som trots allt ägt rum i Sverige under senare år 18 maj 1978 härrör som bekant till betydande del från invandringen. Mer än 10 96 av de barn som nu föds har föräldrar som invandrat. För min del finner jag inget skrämmande eller negativt i detta. Min egen farfar var invandrare från Finland. Jag kan inte se att de generationer som kommit efter honom skulle ha inneburit något sämre tillskott till befolkningen i det här landet än andra. Däremot tar jag avstånd från tanken att luckorna i vissa svenska generationer skall fyllas ut genom organiserad import av arbetskraft. Till den som eventuellt vill motivera en sådan immigration med solidaritet gentemot fattigare folk vill jag säga att den ingenting har med solidaritet att göra. Att beröva andra folk de bäst utbildade, de mest produktiva, de mest rörliga är ju att försvåra deras utveckling. Skulle vi ha organiserad immigration till Sverige av solidaritetsskäl, då skulle den framför allt gälla äldre människor och utslagna. Svensk utlänningspolitik skall vara human och bygga på solidaritet med förföljda människor, men den får inte underordnas befolkningspolitiska argument. Och det återstår fortfarande mycket innan vi avlägsnat den diskriminering som det senaste årtiondets invandrare fortfarande är utsatta för. Invandrarnas stora problem får inte underskattas i något slags belåten hetskänsla över genomsnittlig svensk standard. Man måste också bestämt ta avstånd från vissa argument i den allmänna debatten om befolkningsutvecklingen som talar om den svenska folkstammen eller kan återföras till militaristiska och allmänt chauvinistiska tankegångar. Här finns en riklig flora av fördomar som det gäller att bekämpa. Man bör också akta sig för formuleringar om barnafödandets betydelse som är utmanande för de människor som inte kan eller vill få barn av den ena eller andra orsaken. Om de flesta människor vill ha barn — vilket är utgångspunkten — varför föds det då inte tillräckligt många i dagens Sverige för att bevara en oförändrad befolkning? Det finns många försök till svar på frågan i det material som socialutskottet gett oss. Att frågan är oerhört komplex är närmast en banalitet. Vad jag skulle vilja understryka som avgörande i ett läge när människor i allt högre grad själva kan bestämma om de önskar göra barn är följande: Svårigheten för yrkesarbetande mödrar — och fortfarande är det mödrarna, inte fäderna som får dra det tunga lasset — att klara både omvårdnaden om barnen och yrkesarbetet. De barnoch allmänt människofientliga inslagen i det nuvarande samhället. Skall jag låta barn växa upp i en miljö, t.ex. Stockholms innerstad, där jag vet att trafiken förgiftar barnen och kan allvarligt hämma deras utveckling — det är en fråga som mången ung människa ställer sig. Bristen på verklig kollektivitet och gemenskap för många familjer i det högkapitalistiska samhället med dess hårda krav på individen och ringa grad av solidaritet. Den starkt ökade belastning, såväl ekonomiskt som arbetsmässigt, som SS Den allmänna otryggheten i dagens samhälle, som kommer till uttryck i kriser, arbetslöshet och hot om arbetslöshet. Den direkta utslagningen av många människor, även ungdomar, genom handikapp, olycksfall, alltför hårda krav i skolan och arbetslivet, alkohol, narkotika, som gör att många aldrig förmår att bilda familj eller misslyckas i försöken. Jag skall inte förlänga uppräkningen. Ingen kan bestrida att de nämnda orsakerna troligen spelar en roll när det gäller svårigheten för människor att omsätta en ursprunglig önskan om barn i verklighet. Man behöver inte betrakta dessa orsaker som så självklara att inte undersökningar och fortsatt analys erfordras. Om man anser att det föds för få barn i dagens samhälle är felet enligt min mening i allt väsentligt samhällets. De låga födelsetalen är uttryck för att någonting är galet. De kan vara utslag av en protest men torde framför allt uttrycka misströstan och verkliga svårigheter för människorna. Vpk anser att man måste göra allt som är möjligt för att avlägsna dessa svårigheter, för att avlägsna de hinder som nu finns för människor att ha så många barn som de själva önskar. Det handlar i betydande utsträckning om djupgående och långsiktiga förändringar i samhället som är nödvändiga. I stället för det kapitalistiska samhället — som uppfostrar människorna att klättra på varandras ryggar för att söka nå lyckan och vars oundvikliga följeslagare är arbetslöshet och otrygghet i anställningen — måste skapas ett samhälle som garanterar alla ett meningsfullt arbete och som bygger på kollektivitet och verklig gemenskap mellan människorna. Den nuvarande familjeformen, som betyder instängdhet och isolering för många, måste vidgas till en större gemenskap som omfattar flera generationer och flera människor över huvud taget. Vi måste känna ett gemensamt ansvar för alla barn, tillsammans dela både den glädje och det bekymmer det innebär att ha barn. Den solidariteten i praktisk handling är motsatsen till konkurrensmentalitet, betygsjakt och marknadssamhällets förnedring av även barnen till ett slags objekt. Men reformarbetet måste självfallet börja i dagens situation. Vpk har länge arbetat för en förbättring av barnfamiljernas läge, för högre bostadstillägg och föräldrapenning, för en kraftig utbyggnad av barnomsorgen, för demokratisering av skolväsendet, för studielön till alla över 16 år, för stöd til. kollektiva boendeformer, för förbättring av hemspråksträning och hemspråksundervisning för att hjälpa invandrarbarnen, för en höjning och indexreglering av barnbidragen osv. En del av dessa förslag kommer att behandlas under återstoden av detta riksmöte, andra har avslagits men återkommer. Ett barnvänligt samhälle måste skapas. Det är detsamma som ett människovänligt samhälle, där samverkan och gemenskap ersätter konkurrensmentalitet och kamp, där alla strävar gemensamt för det gemensamma bästa. Det är ett sådant socialistiskt samhälle som arbetarrörelsens pionjärer drömde om och som det är vpk:s målsättning att medverka till att skapa. Den kampen gäller alla områden av politiken — ekonomisk politik lika väl som socialpolitik, trafikpolitik och kulturpolitik. I den meningen är befolkningsfrågan en övergripande politisk fråga. Den är samtidigt i grund och botten som alla andra frågor en klassfråga. Det bör klart och bestämt sägas ut i ett läge när man riskerar att en allmän välvilja mot barnen och barnfamiljerna breds ut som en ideologisk smet för att skyla över motsättningar och klassklyftor. Det är de sämst ställdas intressen vi förespråkar. Det är deras önskningar, deras drömmar som det kapitalistiska klassamhället brutalt gör om intet. En riktig lösning av det som kallas befolkningsfrågan förutsätter att överklassen berövas sina privilegier och verklig jämlikhet skapas. Det är därför det bl.a. behövs en förkortning av arbetsdagen för alla, inte bara för dem som har råd att avstå från en betydande del av sin inkomst. Socialutskottet har skrivit sitt betänkande på ett nästan allt omfamnande sätt. Det är därför svårt att resa invändningar mot vad som står där. I likhet med utskottet anser jag en särskild befolkningskommission onödig. Däremot är det befogat, som utskottet också anför, med särskilda insatser för den demografiska forskningen och det befolkningsstatistiska arbetet. Det finns enligt min mening också skäl att bifalla yrkandet i vpk-motionen nr 92 om en snabbutredning för att framlägga förslag om åtgärder för att förbättra barnfamiljernas läge. Jag yrkar bifall till denna motion, väl medveten om att de nödvändiga åtgärderna sträcker sig över praktiskt taget alla politikens fält.

Herr talman! Vi har nu lyssnat till talare från de fem riksdagspartierna. Jag måste säga att det är sällan jag hört någon debatt här i kammaren då samstämmigheten i huvudfrågan varit så stor som här. Jag vill passa på att ge uttryck för min uppskattning för det sätt på vilket socialutskottet har behandlat den här stora och viktiga frågan och det sätt på vilket mycket värdefullt material här har presenterats. Jag har den uppfattningen att det här kan bli mycket värdefullt för den fortsatta socialpolitiska och familjepolitiska debatten. Som samtliga talare hittills i debatten redan framhållit har det allmänna födelsetalet nu sjunkit till det lägsta i den svenska befolkningsstatistikens historia. Det är en oroande utveckling, inte minst i perspektivet att antalet äldre kommer att öka starkt under de närmaste årtiondena. Vi går enligt prognoserna mot en förändring i befolkningsbalansen som kommer att medföra stora försörjningsproblem i framtiden. En lugn och positiv befolkningsutveckling är självfallet av största vikt för vårt samhälle. Vi har under en följd av år trots det låga födelsetalet haft en relativt positiv utveckling, tack vare vår invandring. Jag vill emellertid betona att vi inte kan acceptera det förhållandet att det råder brister i vårt samhälle som innebär att människorna inte skaffar de barn de egentligen vill ha. Att ha barn — att få följa ett barns utveckling under dess första år, under skolåren och upp i vuxen ålder — är en stimulerande och rik upplevelse för föräldrarna. Det innebär också ett stort ansvar att ha barn, ett ansvar som i första hand måste vara föräldrarnas. Samhällets ansvar måste vara att ge föräldrarna kompletterande stöd på skilda områden. Dit hör att genom planering för goda boendemiljöer, goda uppväxtmiljöer, god gemenskap och ett arbetsliv som tar hänsyn till barnfamiljernas situation skapa förutsättningar för goda livsvillkor för barnen. Min uppfattning är att en positiv befolkningsutveckling i vårt land i första hand hänger samman med våra möjligheter att skapa ett barnoch familjevänligt samhälle. Det har jag tidigare deklarerat här i kammaren, och jag vill återigen upprepa det. Regeringen har i regeringsdeklarationen på olika områden redovisat en rad konkreta åtgärder för att föra vidare en socialt inriktad reformpolitik och för att värna och utveckla vårt fria och öppna samhälle. På punkt efter punkt har regeringen lagt fram och lägger fram förslag till en förbättrad familjepolitik, som vill ge föräldrarna valfrihet och barnen möjlighet till goda uppväxtvillkor. Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om en utbyggd föräldraförsäkring och till den utvidgade rätten till ledighet för småbarnsföräldrar. Dessa förbättringar har tillkommit för att skapa större möjligheter för föräldrar och barn att vara tillsammans och större valfrihet för föräldrarna. Regeringens familjepolitiska grupp arbetar nu vidare på att i ett tredje steg lägga fram förslag om en samlad lösning av frågorna om utbyggd föräldraförsäkring och vårdnadsbidrag i takt med vad det ekonomiska utrymmet medger. Barnbidraget har höjts senast den 1 april i år. Stora satsningar har gjorts för att bygga ut barnomsorgen med 100 000 nya daghemsplatser och 50 000 nya fritidshemsplatser under perioden 1976-1980. Kvaliteten i samhällets service för barnfamiljerna förbättras. Frågan om att skaffa barn eller att avstå är naturligtvis inte enkel. Några enkla och entydiga svar finns inte. Många hävdar att förhållandena i samhället har lett till att familjer i dag inte har möjlighet att förverkliga det önskade barnafödandet. Man kan också fråga sig om inte förhållanden i samhället i och för sig förändrat önskemålen om familjestorlek och samtidigt konstatera att utvecklingen först nu givit familjen möjlighet till en effektiv familjeplanering och därmed uppnående av andra mål. Jag tror bestämt att för många människor är brist på barnomsorg, långa arbetstider, dubbelarbete osv. avgörande för att inte skaffa barn eller för att inte skaffa fler barn. Många ställer sig också frågan om det är rätt att skaffa fler barn till världen när miljoner av världens barn svälter. För många är det en fråga om att våga sätta barn till en värld som man upplever hotas av krig, svält eller miljöförstöring. Jag har utifrån dessa frågeställningar tagit initiativet till en bred statistisk undersökning för att få fram orsakerna till den vikande befolkningsutvecklingen. Inte minst har det för mig varit viktigt att få reda på vad människorna själva anser vara anledningen till att det uppenbarligen föds ett mindre antal barn i dag än tidigare. Man kan formulera ett antal hypoteser inför en sådan undersökning. Är det kanske så, att de stora omflyttningarna under 1960-talet ledde till att det sociala nätverket och därmed släktoch familjekänslan bröt samman och att detta förklarar nedgången i födelsetalen? Eller är det kanske så, att de effektivare preventivmetoderna först nu givit familjerna möjlighet att skaffa sig det antal barn man egentligen alltid eftersträvat? Eller är det kanske helt enkelt så, att människornas ökade krav —t.ex. på boendestandard med egna sovrum för barnen — i sig begränsar familjestorleken? Det material jag har sett har inte givit något entydigt svar på dessa frågor. De experter som uttalat sig har uppenbarligen också delvis olika uppfattning om de verkliga orsakerna till fruktsamhetsnedgången. Faktum är att vi i dag saknar kunskap om fruktsamhetens nivå och utveckling i olika socioekonomiska grupper, i olika regioner, i olika utbildningsgrupper etc. Vi måste därför göra en kartläggning, som ger svar på frågan om fruktsamheten över huvud taget sjunkit och i så fall om den sjunkit generellt eller endast i vissa grupper av befolkningen. Vi måste få svar på frågan om antalet barnlösa familjer ökat eller om antalet barn per familj minskat. Jag har givit statistiska centralbyrån i uppdrag att genomföra denna undersökning. Som utskottet har framhållit är orsakssammanhangen bakom de sjunkande fruktsamhetstalen komplicerade. En informell referensgrupp med sociologisk och socialmedicinsk expertis kommer därför att medverka vid undersökningens genomförande. Undersökningen skall omfatta två delar: en registreringsdel där basinformationen insamlas och en attityddel där människors attityder till barnafödande skall kartläggas. Den allmänna målsättningen med attitydundersökningen är att söka kartlägga hur eller om attityder förändrats till barnafödande, familjebildning och familjestorlek. När det gäller planering av barnantalet framgår av utskottsbetänkandet att det första barnet är planerat till 75 96 och det yngsta till 85-90 96. Jag tror att de flesta barn i framtiden kommer att vara planerade till närmare 100 96. Vilka skilda insatser i och förändringar av samhället behövs då för att få en höjning av födelsetalen? Jag hoppas att vi genom denna undersökning skall få svar på den frågan. Genom undersökningen bör man kunna klarlägga hur familjebildning och barnantal påverkas av det ökande förvärvsarbetet och den därav nödvändiga förändringen av arbetsfördelningen inom familjen. Man bör också kunna få vetskap om hur människor själva ser på förändringen av ekonomisk standard och servicen från samhällets sida när barnantalet ökar. Avslutningsvis vill jag säga att undersökningen är ett led i det grundläggande arbete vi bedriver för att skapa en tillvaro, där människor kan känna sig trygga och vågar ha en framtidstro. Då är också framtidsfrågorna, som gäller vårt livsrum och vår miljö, av avgörande betydelse.

Herr talman! Det är inte mer än fyra år sedan Förenta nationerna höll sin stora befolkningskonferens i Bukarest. Överbefolkningen hade kommit att bli ett av de stora globala problemen som angår alla och vars lösning är av avgörande betydelse för vår jords utveckling. Det kan därför synas märkligt att jag förra julen började intressera mig för den negativa befolkningsutvecklingen här i Sverige. Statistiska centralbyrån hade publicerat sina siffror om förändringen i födelsetalet, och jag roade mig med att få dem framskrivna till år 2015. Resultatet blev så alarmerande att jag tillsammans med några kamrater väckte en motion, 1976/77:730. Behandlingen av motionen dröjde, därför att de socialdemokratiska ledamöterna i socialutskottet begärde en hearing med anledning bl.a. av min motion. Nu efteråt är jag ytterligt tacksam för denna begäran och för att behandlingen av motionen dröjde så länge. Det föreligger ett utskottsbetänkande som är enhälligt, utomordentligt instruktivt och av stort intresse, och jag finner det naturligtvis vara mycket positivt. Dagens långa debatt om detta enhälliga betänkande visar också att riksdagen tar allvarligt på det problem jag pekade på i min motion. Herr talman! 1977 var det summerade fruktsamhetstalet i vårt land 1,64. Det innebär att det är det antal barn som varje kvinna föder under sin fruktsamma ålder. För full reproduktion i vårt land fordras att varje kvinna föder 2,1 barn, vilket i statistiska centralbyråns beräkningar har kallats för högalternativet. Jag skall kalla det så också i fortsättningen. SCB:s lågalternativ med 1,5 som fruktsamhetstal visar, om det skulle bli verklighet, på en minskning av vårt lands befolkning med 18 96 eller 1 1/2 miljon under de närmaste 50 åren. Enligt mellanalternativet med ett fruktsamhetstal på 1,8 skulle befolkningsminskningen inskränkas till en halv miljon eller 7 96. Detta skulle dock erfordra att kvinnorna födde fler barn än i dag. Vilka konsekvenser får då en befolkningsminskning för vårt land? Det är en betydelsefull fråga, dels eftersom den är aktuell, dels därför att svaret på den måste ligga till grund för samhällsplanering, för fastställande av vår utbildningspolitik och av vår ekonomiska politik, vår näringspolitik m.m. I utskottets betänkande redovisas från hearingen många intressanta uppgifter. Docent Carl Johan Åberg har gjort vissa undersökningar som jag finner skäl att delvis redogöra för i korthet. Med de antaganden som han gjort om produktionskapacitet och arbetstidens längd påvisas markanta skillnader i bruttonationalproduktens tillväxt beroende på fruktsamhetstalen. Enligt lågalternativet kan BNP antas växa med 0,9 96 per år under den antagna 50-årsperioden. Enligt mellanalternativet och högalternativet är motsvarande siffror 1,2 resp. 1,5 96. Om denna tillväxt räknas fram under 50 år, framgår med stor tydlighet vilken oerhörd skillnad i vår välståndsutveckling som de olika talen för fruktsamhet ger. Om man dessutom tar i betraktande att under denna tidsperiod utvecklingen i tredje världen är beroende på välståndsutvecklingen i industriländerna, är det självklart att våra möjligheter att bidra till u-länderna är beroende av vår egen befolkningsutveckling. Men det är inte bara bruttonationalproduktens utveckling som är beroende av denna. Samhällsplaneringen bygger på att vi har tillgång till rimliga prognoser. Antalet sjukvårdsplatser, läkare och öppenvårdsinstitutioner är beroende av hur många människor som behöver vård. Också utbildnings Nr 145 kapaciteten måste bedömas med hänsyn till befolkningsutvecklingen. 5 FE ; Torsdagen den Låt mig ta några exempel som redovisas i betänkandet. Enligt lågoch Vidden av problemet kan belysas med följande data. Under förra läsåret fanns det i Sverige 46 000 skolklasser och ca 80 000 lärare. Av dessa lärare var 50 000 under 40 år och kommer alltså fortfarande att vara verksamma vid sekelskiftet. Enligt lågalternativet skulle lärarbehovet år 2000 uppgå till 59 000, dvs. obetydligt fler är de som i dag redan är verksamma och är under 40 år. Utbildningen av lärare borde alltså redan nu skäras ner till mycket, mycket låg nivå. På samma sätt är planeringen av barnomsorgen helt beroende på befolkningsutvecklingen. Till detta kommer, vilket här också förut påpekats, att om vi föder för få barn blir relationen mellan produktiva och icke produktiva kategorier i vårt samhälle oförmånlig och försörjningsbördan på de aktiva ökar. Också den regionala utvecklingen blir beroende på befolkningstillväxten. En minskning av befolkningen kommer i första hand att drabba de regioner där utflyttningsproblemen redan i dag är akuta. Gabriel Romanus tog här upp frågan om vi behöver en befolkningspolitisk målsättning. Jag tror att han sade, vilket jag också instämmer i, att vi på sikt behöver det, men att tiden i dag kanske ännu inte är mogen för att fastställa en sådan. Lågoch mellanalternativen skapar emellertid sådana problem och så negativa effekter att målet måste vara att inrikta den svenska befolkningspolitiken på att skapa betingelser för att uppnå åtminstone en stationär befolkning. Herr talman! Hur skall nu detta ske? Socialstyrelsen må råda oss att äta sex till åtta skivor bröd om dagen, men den kan knappast råda oss att föda fler barn. Det betydelsefulla måste vara att se till att varje människa får möjlighet att skaffa det antal barn han eller hon vill ha och att därvid, vilket är betydligt svårare, se till att de vill ha barn. Sverige är inte barnvänligt. I den allmänna debatten har barn alltmer kommit att betraktas som ett hinder. Vårt samhälle är ett vuxensamhälle. Vi talar så mycket om att integrera, men vi integrerar mellan grupper i betydelsen vuxna med vuxna, barn med barn. Vi integrerar inte vuxna med barn. Barntillsyn har blivit ett begrepp innebärande ett friställande av barnen från de vuxna inom familjen. Vi behöver bara betrakta sydligare länder i vår egen världsdel: barn och föräldrar hör ihop, på resor, vid besök på nöjestillställningar, vid kulturupplevelser, vid samtal runt utekaféerna. Man ser säkert inte barnen som vare sig en tillgång eller ett hinder — de hör oupplösligen ihop med de vuxna i familjen. Men så är det inte i vårt land. Att förverkliga sig själv har för många föräldrar blivit liktydigt med att ordna barntillsyn. 61 Också fritiden blir hos oss alltmer segregerad. För 30 år sedan fanns det familjeföreställningar, familjeutflykter och familjerabatter på allt från resor med tåg till inträdesbiljetter. Nu finns barnföreställningar och vuxenföreställningar, barnkultur och vuxenkultur. På område efter område växer segregationen. Hur skall vi vända på dessa förhållanden? Jag har inte svaret. Jag bevistade för inte så länge sedan en internationell familjekonferens i Bonn. Då kom det bl.a. från västtysk sida fram att man anser det vara så besvärligt att ha barn. Jag vill tillägga att Västtyskland har det lägsta fruktsamhetstalet i Europa. Man ligger där 20 96 under Sverige när det gäller antalet födda per 1000 kvinnor. Det vanligaste barnantalet per familj i Västtyskland är ett barn — detta, vill jag påpeka, trots att man har kraftigt progressiva barnbidrag. Man tyckte att det var besvärligt och arbetsamt att ha barn, och man ansåg att en ytterligare förstärkning av progressiviteten för barnbidragen skulle ge människorna större möjligheter att klara av de svårigheter som sammanhänger med att man har flera barn. Jag är inte alls säker på att så är fallet. Att skapa ett barnvänligt samhälle tror jag är av mycket större betydelse än en sådan sak som ett kanske inte alltför starkt ökat ekonomiskt stöd. Men naturligtvis måste man utröna vad det beror på att människor inte vill ha ett tredje eller fjärde barn. Av de inlägg som gjorts här i dag har framgått att man ställer frågan om orsakerna, men ingen vill ge sken av att ha svaret på den. Olika antaganden kan göras — och måste göras fritt och öppet. Men när man säger att den nedåtgående fruktsamheten beror på den kraftiga ökningen av kvinnlig förvärvsverksamhet är det alltför vanligt att man möts av frågan: Vill du då att kvinnorna skall stanna hemma? Här är det dock inte fråga om vad jag vill, utan det gäller att klargöra orsakerna till en ny situation som kan bli besvärande. När orsakerna har klarats upp är det tid att göra bedömningar och ställningstaganden med invägande av olika fakta. Därför var det glädjande att höra socialministern redovisa de undersökningar som nu kommer att göras. Herr talman! När jag nu kommer att ange några tänkbara orsaker till nedgången i fruktsamheten, så innebär det inte primärt att jag påstår att de är de verkliga orsakerna, och det innebär inte heller att jag vill ta bort dem. Men låt mig här nämna några faktorer: Var tredje graviditet här i landet avbryts genom abort. En minskning av antalet aborter skulle givetvis få en positiv inverkan på antalet födda i Sverige. Vi vet att antalet barn i en familj är starkt korrelerat till graden av kvinnlig förvärvsverksamhet men också till bostadssituationen och till förhållandena i närmiljön. Det starkt stigande antalet skilsmässor visar på en ökad instabilitet i samlevnaden och kan därigenom medverka till att antalet barn blir mindre, då man upplever en osäkerhet i de personliga relationerna. Familjebildning utan äktenskap blir allt vanligare. Vi vet inte i vad mån ogifta föräldrar har större tendens till att skaffa sig få barn än gifta föräldrar. Däremot vet vi att flerbarnsfamiljernas ekonomiska situation är markant sämre än sådana familjer som har färre barn. Vi vet också att barntillsynsfrågan är nästan omöjlig att lösa för flerbarnsfamiljerna. Visserligen kan man försöka att entydigt knyta an detta till utbyggnadstakten i barnomsorgen, men enligt min mening är det fel att göra det. Inga föräldrar klarar nämligen av att ha tre eller fyra småbarn på daghem och fritidshem. Med en så stor familj och med arbetet att förflytta alla dessa personer blir det inte vare sig tid eller ork över att sköta vad som i övrigt måste göras i ett hem i form av tvätt, städning, hälsovård, matlagning, disk osv. Här har samhället gjort en felsatsning. Man har planerat och byggt ut barnomsorgen utan hänsyn till flerbarnsfamiljerna. Den som har två barn kan få samhällssubventioner på 50 000 å 60 000 kr. om året, och den som har tre eller fyra barn får ofta inte ett öre utöver barnbidrag och bostadstillägg, när sådana är motiverade. Vi måste utgå från att de flesta både män och kvinnor vill förvärvsarbeta under största delen av sitt vuxna liv. Samhället träder in och hjälper dem med barntillsyn och andra åtgärder som gör det möjligt att förena familjeliv med förvärvsarbete, och det är riktigt. Men samhället måste också acceptera att det finns människor som vill ha mer än två barn och att de också kan vilja förvärvsarbeta under huvuddelen av sitt vuxna liv. Här anser jag att samhället har brustit. Man kan få ersättning för att följa sitt barn till förskolan. När familjen får det tredje barnet får man visserligen föräldraförsäkring under några månader, men kan man sedan inte klara barntillsynen blir det inget mer. Ett sätt att lösa detta hade varit att gå med på det gamla moderata kravet, att kostnader för barntillsyn skulle vara avdragsgilla vid beskattningen — åtminstone för flerbarnsfamiljer. Så fort barnen vårdas någon annanstans än inom hemmets dörrar, t.ex. av familjedagmamma, utgår samhällsstöd till detta. Men om en dagmamma skulle komma hem till en flerbarnsfamilj utgår intet. Har man fler än två barn finns ofta inget annat sätt att kombinera förvärvsarbete med barn. I och för sig innebär rådande förhållande en oerhörd diskriminering av barnens rätt att vara i sitt eget hem — detta skall vara låst och tillbommat för att stöd skall utgå. En annan utväg kan vara att helt enkelt räkna med att under den långa förvärvsperiod varje frisk människa har avstå från förvärvsarbete under ett antal år. Då går man emellertid miste om stödet för barntillsyn. Alla vet hur svårt det i dag är för en flerbarnsfamilj att klara sig på en familjeinkomst. Vårdnadsersättning skulle här vara en hjälp. Det finns naturligtvis, herr talman, många olika åtgärder som skulle kunna vidtas. — Jag gav här bara en provkarta på några tänkbara orsaker till den situation vi i dag upplever. Arbetstiden kan förkortas för småbarnsföräldrar — riksdagen har också beslutat om detta. Bostadsbidraget kan höjas för flerbarnsfamiljer. Det råder en diskrepans vad gäller enoch trebarnsfamiljers rätt till ersättning för vård av sjukt barn. I dag innebär det att man har rätt till 12 dagar för ett barn och 18 dagar för tre barn. Men alla barn är ju inte sjuka på en gång. Den diskrepansen kan försvinna. Förvärvsavdraget, som sedan länge har varit 2000 kr. och kom till i en tid när penningvärdet var helt annorlunda, kan t.ex. höjas för flerbarnsfamiljer. Men allt detta fordrar en annan inställning till barn också hos oss politiker. På område efter område har vi kunnat se att familjepolitiken i alltför ringa grad har beaktat flerbarnsfamiljernas problem. Jag har skäl att tro att litet av den ovilja som funnits här har kommit till av rädsla för att alltför många flerbarnsfamiljer i vårt land skulle få negativa verkningar av den ofta hett åstundade höjningen av den kvinnliga förvärvsverksamheten. Herr talman! Utskottsbetänkandet innehåller mycket positivt och mycket av värde. Våra myndigheter får sina ögon öppnade och effekten på befolkningsfrågan av olika åtgärder kommer att beaktas. Forskning och utbildning inom demografi kommer att förstärkas. Vad som sker inom befolkningsområdet sker med en obönhörlig kraft. Det är ingenting — det har sagts här förut i dag — som kan styras med enkla medel. Forskningen är utomordentligt viktig. Jag skulle liksom utskottet vilja vidga forskningsproblemen utanför det demografiska området. Den demografiska forskningen är visserligen viktig, men andra, närliggande sociala områden är också av stor betydelse. Familjens roll i dagens samhälle, förändringar i familjestrukturen, förvärvsarbete och familjefunktion i ett föränderligt samhälle är områden som vi vet mycket litet om. Forskning på dessa områden kan vara förutsättningslös och därför värdefull. En annan fråga som bör belysas är frågan om vad den geografiska stabiliteten betyder för viljan att ha fler barn — även socialministern berörde denna. Har det faktum att den äldre generationen, dvs. farmors och mormors generation, finns inom räckhåll någon betydelse? Också den ökade isolering som småbarnsfamiljen så ofta upplever verkar kanske i sig avskräckande på viljan att skaffa sig de barn som man egentligen skulle vilja ha. Hur skall i så fall denna isolering brytas? Herr talman! Jag tror mig kunna påstå att det från denna talarstol i dag har ställts ovanligt många frågor och förvånansvärt få påståenden. Detta är helt följdriktigt och ett tecken på den ödmjukhet vid behandlingen av ett nytt ärende som präglar också utskottsbetänkandet. Vi riksdagsledamöter vet så förfärligt litet, och vi behöver veta mycket mer för att kunna fullgöra våra uppdrag såsom ansvariga för samhällsutvecklingen i vårt land. Utskottets betänkande borgar för att vi och våra efterföljare kommer att kunna få tillgång till material som underlättar vår verksamhet. Utskottets betänkande borgar emellertid inte för att befolkningsminskningen i vårt land skall upphöra, och så var heller inte vare sig möjligt eller önskat. Att vi uppmärksammar problemen och lär oss att praktiskt taget alla åtgärder i vårt samhälle kan få återverkan på den befolkningspolitiska utvecklingen är ett stort steg framåt. Jag är ytterligt tacksam för den behandlilng min motion har fått. Jag har en liten känsla av att jag tillsammans med andra motionärer har satt en sten i rullning. Kan detta bidra till att fler föräldrar får glädjas åt att de barn de önskar får födas och att dessa barn kan bidra till ökat välstånd i vårt land och därmed i någon mån i världen i övrigt, då har utskottets betänkande fått en stor räckvidd och kan bringa stor glädje till många, kanske inte minst till framtidens föräldrar.